Herr talman! Jag kan instämma i mycket av vad Ronny Korsberg sade, inte minst det sista om att vi nu i stora drag är överens om det betänkande vi skall behandla. Vi var det inte från början. Villkoren för den kooperativa företagsamheten har diskuterats många gånger i den här kammaren. Jag tycker att det här ärendet är ett skolexempel på hur man under beredningsprocessens gång, från beredningen i Regeringskansliet fram till beslutet i riksdagen, kan hitta en samfälld lösning för att, som är fallet här, främja de kooperativa företagen. Det är viktigt, och det är bra. Förslagen syftar till att stärka de kooperativa företagens ställning och ge dem likvärdiga arbetsvillkor med andra företag. Det har de inte i dag. fr.o.m. den 1 januari, då de föreslagna förändringarna träder i kraft, skall de ha det. Det är angeläget, och det är nödvändigt.

Konsumentkooperationen inom dagligvaruhandeln, lantbrukskooperationen och bostadskooperationen är redan kända begrepp inom den kooperativa företagsformen. Dessa huvudgrupper tillsammans med andra kooperativa företag utgör en betydelsefull sektor i svenskt näringsliv. Det finns i dag ett behov av nya företag för att utveckla ny produktion och förädla redan existerande verksamheter. Där kan den kooperativa företagsformen bli en ny närings och sysselsättningspolitisk kraft och en företagsform som är särskilt lämpad för att väcka intresse hos människor för att starta företag. Det är då viktigt att den kooperativa företagsformen har samma förutsättningar och möjligheter som andra företagsformer. Det är krav som Centerpartiet har arbetat för länge. Detta har tagits upp här i riksdagen, och det är en enig riksdag som har beställt de här förslagen från regeringen. Det framhålls nu också av regeringen i den proposition som betänkandet bygger på. Den uppfattningen omfattas självfallet också av lagutskottet. Utskottet är enigt i sina ställningstaganden till propositionens förslag. Propositionens förslag tillstyrks med några undantag när i sin helhet av utskottet. Undantagen är två. Dels ändras den tekniska utformningen av begränsningsregeln för avdrag för utdelning till medlemmarna för att undvika vissa progressiva effekter vid förändringar i statslåneräntans storlek. Dels görs en redigering av 8 kap. 13 § föreningslagen, som inte tidigare har blivit beaktat efter det riksdagsbeslut som fattades i april i år. Två motioner har väckts i anledning av propositionen, och Ronny Korsberg står alltså bakom den ena. Motionerna har i stort sett samma inriktning, nämligen att slå vakt om den kooperativa företagsformens särart. Några direkta konkreta förslag läggs inte fram i motionerna på annat sätt än att ytterligare utredningar krävs. Det Ronny Korsberg tog upp har att göra med att det gäller att se upp så att detta inte blir en företagsform där det blir möjligt att gräva ned vinster och göra kapitalplaceringar. Å andra sidan har det riktats kritik från visst håll mot att utdelningen i alltför hög grad begränsas. Utskottet pekar på den nya roll som det kooperativa rådet i det här sammanhanget har fått. Det skall inte enbart fungera som ett rådgivande organ till regeringen. Rådet skall också medverka vid genomförandet av olika insatser för att bevaka den kooperativa företagsformens ställning i relation till andra företagsformer. Det är enligt utskottet en garanti för att de frågeställningar som rests under beredningen av förslagen kommer att få en tillfredsställande lösning. Det är viktigt att man följer den här verksamheten för att nå fram till lösningar som innebär en tillfredsställande avvägning. Mot den bakgrunden avstyrker utskottet motionerna. Ett par frågor som har tagits upp under utskottsbehandlingen - Ronny Korsberg var också inne på dem - är begränsningsregeln för avdrag vid utdelning samt villkoren för de vindkraftverk som drivs som kooperativa företag. I det första fallet har hävdats att knytningen av begränsningsregeln till statslåneräntan skulle vara ett hinder för konsumentkooperationen att ge så stora återbäringar som man skulle önska att ge från en förenings sida. Utskottet har övervägt frågorna men inte funnit anledning att göra någon annan ändring än den ändrade tekniska konstruktion som utskottet nu föreslår. Till det kan sägas att det inte finns någon begränsning i rätten för en förening att besluta om hur stor återbäring till kunderna som helst. Däremot har, av jämställdhetsskäl gentemot andra företagsformer, rätten för föreningen att göra avdrag för utdelning i beskattningen begränsats. Det är konsekvent. Skall man jämställa reglerna på de områden där de är till nackdel för kooperationen i dag med andra företag bör en överensstämmelse finnas också i de regler som gäller beskattningen och avdragsrätten vid beskattning. Dessutom finns ju möjligheten för varje konsumentförening att själv reglera priser och återbäring så att kunder och medlemmar gynnas på samma sätt som ett högt pris och större återbäring skulle kunna göra. När det gäller vindkraftsföretagens problem förutsätter utskottet att de kan lösas inom ramen för den skrivning som utskottet gör med hänvisning till Kooperativa rådet. Det är inte minst med vindkraften för ögonen som utskottet gör denna markering. Något annat yrkande utöver utskottets hemställan finns inte. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande behandlar ett regeringsförslag till lag om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av tredje land. Bakgrunden är en amerikansk lagstiftning som antogs 1996 om sanktioner mot handel med och investeringar i Kuba, Libyen och Iran. Denna lagstiftning har extraterritoriella verkningar som strider mot EG:s mål om fria kapitalrörelser mellan EU:s medlemsländer och tredje land. Centerpartiet tycker att det är ett bra initiativ med en förordning för att på det sättet neutralisera den amerikanska lagstiftningen. Vad Centerpartiet däremot tycker är fel i regeringens förslag är att överträdelser mot denna förordning skall kunna bestraffas med fängelse. Jag kan dock konstatera att regeringen har en mycket stor riksdagsmajoritet bakom sig. Jag är något förvånad över att det är en så stor majoritet för detta förslag. Vi i Centerpartiet hade hellre sett att överträdelser kunde bestraffas med vite eller sanktionsavgifter. Det är alltså frihetsstraffet som vi är emot. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som är lagd till det här betänkandet.

Herr talman! Det här betänkandet från utrikesutskottet har det krångliga namnet Skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land. Och det är inte bara rubriken som är krånglig. Även själva texten, lagförslaget, är det. Om man i korta ord skulle försöka beskriva vad det handlar om kan man säga att det är USA:s lagstiftning, som innebär sanktioner gentemot investeringar i Kuba, Iran och Libyen. Det är väl känt att den amerikanska blockaden mot framför allt Kuba, vilken det alltså ytterst handlar om, har fått väldigt ödesdigra konsekvenser. Därför är det välkommet att EU, genom de förordningar som EG vill anta, på olika sätt försöker hejda eller mildra effekterna av den amerikanska blockaden. Det är bra att man från EU:s sida klart markerar att man inte ställer sig bakom blockaden, men också att man är beredd att vidta stridsåtgärder. Jag står alltså därför helt bakom det betänkande som utskottet har lagt fram. Till skillnad från Helena Nilsson anser jag att det är väsentligt att EU reagerar och att vi följer upp det med en svensk lagstiftning med den typ av straffåtgärder som inkluderar fängelsestraff. Men, herr talman, jag vill också lägga till några ytterligare faktorer. Efter det att vi behandlat ärendet i utskottet har jag fått klart för mig att man från EU:s sida har fortsatt förhandlingarna med USA och att EU genom den kommissionär som har hand om frågorna, Leon Britten, också delvis vacklat om åtgärderna gentemot USA. Man lär ha varit villig att i en förhandling eventuellt acceptera delar av den s.k. Helms Burtonlagen. I gengäld skulle EU inte föra saken vidare till WTO, Världshandelsorganisationen. De här förhandlingarna skulle ha varit avslutade i slutet av oktober, men jag har inte fått några tecken på att så blivit fallet. Jag menar att det är nödvändigt att vi från svensk sida följer upp detta. Vi måste se till att kritiken från EU:s sida gentemot USA inte minskas utan att vi står fast vid den kritik som finns och också vidtar konkreta åtgärder gentemot det orättmätiga förfarande som USA har ägnat sig åt när man har satt sig till doms över flera länder och deras politik. Just i fallet Kuba är det extra anmärkningsvärt, eftersom Kuba är ett mycket litet och fattigt land som har försökt styra sin samhällsutveckling mot en mer rättvis fördelning av resurserna i det egna landet. Vi är många som samtidigt vet om de problem som finns på Kuba och att det finns en del övrigt att säga vad det gäller yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna. Men jag är övertygad om att just USA:s blockad, som även andra länder ställt sig bakom, har medfört att just yttrandefriheten och respekten för de mänskliga rättigheterna på Kuba har beaktats sämre än om vi inte hade haft denna blockad. Därigenom hade man kunnat möjliggöra en dialog med kubanska myndigheter. Jag vill därför från Vänsterpartiets sida framhålla att det är viktigt att EU fortsätter dialogen med Kuba, att man upprättar ett handelsavtal - något som också har funnits med men som ännu inte har kommit till - och gör de andra insatser man kan göra för den kubanska befolkningen. Det är dock viktigt att man inte stannar vid frågan om handelsavtal utan också står fast gentemot USA vad det gäller skyddsåtgärder, att hävda de europeiska intressena gentemot USA och möjliggöra för mer investeringar på Kuba. En utökad kontakt med det kubanska samhället, vilken inkluderar investeringar i företag, tror jag är av oerhört stor betydelse också vad det gäller yttrandefrihet och möjlighet att öppna för flerpartisystem.
Herr talman! Eva Zetterberg sade i sitt anförande att jag var emot EU:s förordning. Jag är inte emot EU:s förordning, utan det är synen på överträdelser som skiljer mig från det övriga utskottets synpunkter. Därför kan jag ställa frågan till Eva Zetterberg varför det är så viktigt att införa ett frihetsstraff för överträdelser mot denna förordning. Varför tycker Eva Zetterberg att det är så angeläget? Vi anser att vite och sanktionsavgifter är bättre.
Herr talman! Det här handlar om att visa vilken betydelse vi fäster vid de skyddsåtgärder som EU vidtar. Vänsterpartiet menar att vi därmed visar vilken betydelse vi tycker att de skyddsåtgärderna bör ha. Centerpartiets sätt att hävda att man inte behöver fängelsestraff, utan att det räcker med vitesföreläggande, menar jag tar udden av det beslut som EU faktiskt föreslagit att de enskilda EU-länderna skall fatta.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar en följdlagstiftning från svensk sida till det initiativ som EU har tagit om skyddsåtgärder mot den amerikanska lagstiftning som har extraterritoriell verkan. Vi anser att den här typen av lagstiftning är ett klart brott mot frihandelns principer. Blockadpolitiken gentemot Kuba, som också inkluderar andra länder, är ett brott mot internationell rätt. Som Eva Zetterberg beskrev har den medfört mycket allvarliga konsekvenser för den kubanska ekonomin och för det kubanska folket. Men det här betänkandet handlar i huvudsak om hur vi vill straffa dem här i Sverige som gör sig till tolkar för och medlöpare med den amerikanska lagstiftningen. Det handlar om att beivra människor som inte informerar om amerikanska påtryckningsförsök som går ut på att man skall efterleva lagen. Det handlar också om att vi inte erkänner domar som har bäring på utländska investerare utfärdade av amerikanska domstolar. Det handlar om att vi inte tänker efterleva de förbud och krav som amerikanska domstolar på det här sättet skulle ställa på svenska investerare och andra utländska investerare i de här länderna. Och det handlar slutligen om rätten till ersättning för de människor som ådrar sig skada på grund av den amerikanska lagstiftningen. Det sägs i regeringens proposition att de påföljder med anledning av den här följdlagstiftningen som vi skall fatta beslut om skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Här skiljer sig synen på vad som är effektivt, proportionellt och avskräckande mellan Centerpartiet och övriga partier i utskottet. Vi anser inte att vite eller sanktioner uppfyller kravet på effektivitet. Därför förordar vi kriminalisering. Det kan handla om böter eller fängelse upp till sex månader. Det skall också sägas att de juridiska personer som det handlar om är företagsledare. Vi menar att det inte skall vara möjligt att kalkylera med en ekonomisk vinst eller förlust genom att man köper sig fri från en sådan här lagstiftning, som faktiskt är av mycket viktig principiell art för såväl Sverige som andra länder. Därför vill jag yrka bifall till betänkandet och avslag på reservationen.
Herr talman! Vi är helt överens med regeringen och majoriteten i utskottet i den här frågan. Men jag undrar om Viola Furubjelke, som representerar regeringspartiet, har någon ytterligare information om de fortsatta förhandlingarna, som jag nämnde. Det oroar mig att EU skulle vara berett att backa på några av sina krav gentemot USA vad gäller Helms Burtonlagen, att man i någon mån skulle tillgodose USA:s önskemål och eventuellt inte föra talan vidare i WTO, som har varit aktuellt tidigare.
Herr talman! Jag utgår från att EU inte tänker backa från de här åtgärderna med tanke på att de faktiskt berör så centrala och vitala gemenskapsintressen. Frågan om frihandel och frågan om hur man kan utvidga sin egen nationella lagstiftning till att gälla andra länder är av mycket principiell art. Jag har inga direkta informationer om det Eva Zetterberg anförde i sitt inledningsanförande. Men från den här utgångspunkten håller jag det för uteslutet att man skulle tillmötesgå amerikanska intressen på det sättet.
Herr talman! Som det står i betänkandet och i regeringens förslag är det alltså Sverige självt som har att avgöra vilka påföljder som man skall införa. Då är frågan till Viola Furubjelke varför man anser det så viktigt med fängelsestraff. Varför skall vi införa ett frihetsberövande för människor som överträder de här förordningarna? Vi kan också konstatera att det är en ganska massiv mängd svar från remissinstanser som säger att man tycker att det här är att gå för långt.
Herr talman! Det kan naturligtvis tyckas dramatiskt med ett frihetsberövande straff. Men expertis inom Närings och handels-, Justitie och Utrikesdepartementen har samrått kring de här sakerna. De har granskats av Lagrådet. Såvitt jag vet är varken Helena Nilsson eller jag jurister och kan lägga sådana aspekter på det här ärendet. Men straffet skall vara kännbart. Som jag nämnde från talarstolen kan det också tänkas ha viss betydelse att stora företag inte skall kunna kalkylera med en försumbar avgift, väga vinst mot förlust, och på det sättet kunna tillmötesgå amerikanska intressen, om man är utsatt för sådana påtryckningar. Därför skall det kriminaliseras, och även frihetsberövande straff kan bli aktuellt.

Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning än den som utskottsmajoriteten redovisar i det här betänkandet. Jag begärde närmast ordet med anledning av det Eva Zetterberg sade från talarstolen och det hon har skrivit i sitt särskilda yttrande till betänkandet. Där framhåller Eva Zetterberg nämligen att det är blockaden i sig som är orsak till att en öppen diskussion om flerpartisystem, om mänskliga rättigheter och om demokrati i Kuba omöjliggörs. Jag menar att det inte är fallet. Det finns andra orsaker till att en dialog omöjliggörs på det här planet, ett framsteg när det gäller mänskliga rättigheter, demokratiutveckling och flerpartisystem. Det är den diktator och det diktatursystem som råder på Kuba. Det är det som är orsaken. Det finns ingenting i dag som hindrar en förändring på Kuba om det inte vore så att det fanns en diktator som förhindrar en diskussion om mänskliga rättigheter och om demokratiutveckling. Jag vill gärna ha detta sagt, annars kan det bli en litet sned bild av situationen.
Herr talman! Självklart avgör det kubanska folket självt vilken typ av regim man vill ha, vilken typ av politiskt system, om man vill ha flerpartisystem eller enpartisystem, vilken grad av yttrandefrihet man har, osv. Det är självklart upp till folket självt att avgöra. Men jag hävdar bestämt att det faktum att den amerikanska blockaden pågår, och har gjort det under mer än 30 år, har låst kubanerna i en mycket fast hållning. Man uppfattar amerikanernas sätt att trycka på vad gäller Helms-Burtonlagen som ett olaga intrång i den egna politiken, eftersom Helms-Burtonlagen också i den allmänna debatten kopplas till krav på demokrati och flerpartisystem. Man är synnerligen orolig för att vid ett flerpartisystem öppna för amerikansk inblandning i den kubanska politiken. Jag hävdar inte att man har helt rätt i denna fråga från den kubanska sidan. Jag tror att man bör gå fram parallellt: både öka ytrandefriheten och tillåta flerpartisystem. Jag tror också att det är viktigt att vi som står utanför klart uppfattar hur situationen är på Kuba, vars 10 miljoner invånare upplever sig som tillhörande ett land som är i krig mot en nästan övermäktig fiende, som vill tvinga på dem ett annat politiskt system. Om blockaden upphävdes och Kuba tilläts ha en betydligt öppnare dialog med världens alla länder, med möjligheter till investeringar, fri handel osv., är jag övertygad om att diskussionen om flerpartisystem och ökad yttrandefrihet skulle kunna komma till stånd.
Herr talman! Det var ett bra klarläggande när Eva Zetterberg sade att det är folket självt som skall avgöra. Detta är en självklarhet, men i Kuba är det ingen självklarhet. Folket får inte avgöra vem som skall leda landet. Det får inte avgöra när det gäller mänskliga rättigheter, när det gäller flerpartisystem osv. Det är det som är problemet. Bakom detta ligger en lång historia som vi inte nu kan gå in på, men Eva Zetterberg säger att Kuba är i krig, och vi vet hur det var en gång i tiden när hela världen höll andan. Det f.d. Sovjetunionen med Chrustjov i spetsen skulle då placera missiler på Kuba för att öka möjligheterna för den kommunistiska lärans spridning. Här finns mycket av historiska aspekter, men vi har nu faktiskt 1997. Gamla kommunistländer har fallit, och många länder har öppnat sig för demokrati, men fortfarande har vi i Kuba en diktator som vägrar att slå in på den vägen. Det är det som är det stora problemet.
Herr talman! Taletiden tillåter inte någon mer utförlig diskussion om situationen på Kuba. Jag hoppas att vi får den vid ett annat tillfälle. Jag tycker ändock att det är viktigt att klarlägga att situationen på Kuba och möjligheterna till flerpartisystem och yttrandefrihet knappast kan ha ökat av den amerikanska blockaden - eller hur, Karl-Göran Biörsmark? Den har trängt in kubanerna i ett läge som de uppenbarligen själva har svårt att komma ut ur. Jag vill till folkpartirepresentanten ställa frågan vilka övergrepp Folkpartiet anser att USA har gjort genom blockaden och genom att förhindra ett annat självständigt lands möjligheter att bedriva sin egen politik. Med vilken rätt sätter sig USA över internationell lagstiftning? Tror inte också Folkpartiet att det här har bidragit starkt till att låsa de kubanska makthavarna vid ett visst politiskt system?
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten alltför mycket, men jag vidhåller fortfarande att det ligger inom det kubanska folkets möjligheter att skapa förändring om det fick en fri dialog, ett öppet samhälle och möjlighet till demokratiutveckling. På grund av den militära diktaturen och den kommunistiska lärans låsning är detta dock inte möjligt i dag, och det är det som är grundproblemet. Sedan är det klart att Kuba kan ha blivit insatt i ett hörn och tycka att manöverutrymmet blir mindre. Vi har dock på andra håll där vi har stött sanktioner kunnat se att det blivit förändringar. Jag kan hålla med om att det är ett låst läge, men grundproblemet finns på den kubanska ön, inte utanför den.

Herr talman! Centerpartiet har under lång tid kritiserat Öresundsprojektet, ett oerhört dyrt projekt i en känslig miljö och ett projekt som inte kommer att få den betydelse för svenskt näringsliv och för landet som ursprungligen var tänkt. Efter 1989 tar sig näringslivets transporter till Europa i allt högre grad helt andra banor än omvägen via Danmark och genom Nordtysklands trafikkaos. Från tanken om en rikslänk mellan Sverige och Europa kommer nu bron i första hand att bli en lokal förbindelse mellan Malmö och Det är en dyr förbindelse, som kräver enorma trafikanläggningar och som medför kraftiga ingrepp i en redan känslig och påfrestad miljö. Öresundsbron kommer att medföra ökad bilism i området och därmed att bidra till ytterligare negativa miljöeffekter i ett område där kvävenedfallet redan i dag är betydligt större än vad naturen långsiktigt tål och kommer att acceptera. Vägtrafikens kväveutsläpp är en av de viktigaste orsakerna till att delar av Östersjöns bottnar redan i dag är syrefria och döda. Det livsviktiga vattenutbytet mellan Östersjön och Västerhavet genom Öresund underlättas givetvis inte av brons tillkomst. Jag tycker att det är smärtsamt för att inte säga närmast penibelt att behöva konstatera att samtidigt som vi diskuterar och säger oss planera enligt Agenda 21 för kretsloppssamhället, det ekologiskt uthålliga samhället, så har inte i något skede av beslutsprocessen beträffande Öresundsbron miljön satts i främsta rummet. Den har, trots Centerns otaliga påpekanden och varningar, ständigt behandlats som en restpost. Notan kommer dessvärre, enligt mångas uppfattning, att bli mycket dyr. När avtalet om Öresundsbroförbindelsen skrevs hade inga utredningar om landanslutningar på den svenska sidan gjorts. I avtalet finns endast med järnvägs och motorvägsförbindelse från brofästet, Lernacken, fram till anslutning av befintlig järnväg, Kontinentalbanan, samt viss ombyggnad av denna, till en sammanlagd kostnad av 1,9 miljarder kronor. Efter hand har det visat sig att denna s.k. lösning inte löser trafikproblemen men väl skapar miljöproblem. Koncessionsnämnden anser inte att den ökade trafiken på kontinentalbanan på sikt är acceptabel för de 10 000 Nu hävdar regeringen och Malmö stad att byggandet av Citytunneln skall lösa trafikproblemen i Malmö. Jag tror inte på detta. De större pendlingsströmmarna i regionen kommer söderifrån eller går till och från Lund. För deras del borde en utbyggd spårbunden trafik, exempelvis med s.k. lightrail, vara av betydligt större intresse. De befolkningstäta områdena i Malmö kommer inte heller att kunna nyttiggöra sig Citytunneln, vars byggande kommer att tränga undan investeringar i spårbunden trafik som skulle vara till gagn för infrastrukturen och för de resande i hela södra regionen. Citytunnelns kapacitet. Godstransporterna kommer att hänvisas till nattid. Detta kan inte vara acceptabelt. Infrastrukturinvesteringar av den här arten och till den här kostnaden rimmar illa med utvecklingen mot mer av just-in-time-transporter. Citytunneln kommer, såvitt jag förstår, inte att kunna klara godstrafiken på ett ändamålsenligt sätt. Bullerproblem och transport av stora mängder farligt gods genom befolkningstäta områden är andra faktorer som borde beaktas. Citytunneln är kostnadsberäknad till 5 miljarder kronor. En så stor investering som inte leder till att regionens transportproblem löses är inte acceptabel och leder givetvis också till att andra angelägna projekt i regionen som måste till för att lösa transportproblemen skjuts på framtiden. Byggandet av Citytunneln kommer dessutom att medföra att Kontinentalbanan genom staden och intill 10 000 boende kommer att belastas av alltför mycket godstrafik. Centerpartiet anser att man i stället för upprustning av denna och byggande av Citytunneln borde prioritera dels byggande av ett yttre godsspår, dels förbättra kollektivtrafikanläggningarna i Malmö. Enligt vår mening hade detta varit en betydligt bättre trafiklösning för näringslivet, samtidigt som miljön i Malmö skulle slippa den belastning som nu liggande förslag innebär. Jag delar uppfattningen hos de socialdemokratiska skånska motionärer som skriver: "Citytunneln ger indirekt ett marginellt bidrag till den nödvändiga kapacitetsökningen för godstrafiken. - Det kan starkt ifrågasättas om kontinentalbanan har kapacitet att ta hand om en så stor tågtrafik -. Planeringen av ett yttre godsspår måste därför påbörjas omgående." Kommunikationskommittén anser att någon samhällsekonomisk lönsamhet för Citytunneln inte har kunnat påvisas. Inte heller har lönsamheten av Citytunneln i förhållande till andra investeringar prövats, t.ex. yttre godsspår, utbyggnad av kollektivtrafiken i Malmöregionen och trafikanläggningar i Skåne och angränsande län. Det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har i sin riskanalys av Citytunneln, gjord på uppdrag av Riksgäldskontoret, värderat tunneln som ett högriskprojekt. "Tunnelprojektet har en klart spekulativ prägel vad gäller förmågan att betala räntor och återbetala låneskuld." Det är institutets ordagranna bedömning. Vi i Centerpartiet har under projektets gång kritiserat och påtalat de brister vi menar finns i projektet. Beslutsprocessen har enligt vår mening skett i fel ordning. Först beslut, därefter miljöprövning. Därefter har nya landanslutningar hakats på, som inte har finansierats inom projektets ram. Jag befarar att fortsättning följer. Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen hävdat att investeringar i landanslutningar skall finansieras inom ramen för Öresundsbroprojektet. Vi står fortfarande fast vid detta. Med Centerns förslag hade den inomregionala balansen vad gäller investeringar i infrastruktur förbättrats. Citytunneln medför att andra angelägna projekt trängs undan till förmån för ett projekt som av många bedöms som ett ekonomiskt högriskprojekt. Herr talman! I den ekonomiska vårpropositionen 1995/96:150 anför regeringen att "beträffande statliga garantier är grundregeln att en avgift skall tas ut motsvarande den ekonomiska risk som staten löper". I lagen om statsbudgeten, 1996:1059, 15 §, vilken författning trädde i kraft den 1 januari i år, finns ett uttryckligt stadgande om att avgift skall tas ut i samband med statlig garantigivning eller liknande åtaganden. Avgiftens storlek skall motsvara statens ekonomiska risk och övriga kostnader för åtagandet, om inte riksdagen för åtagandet beslutar annat. Vi menar därför att det är riktigt att garantiavgift tas ut för de garantier som regeringen ställt ut för krediter beviljade i samband med Öresundsbroprojektet, vilket också inkluderar citytunnelprojektet. Herr talman! Jag ställer mig givetvis bakom samtliga Centerreservationer i betänkandet, men vill för tids vinning yrka bifall enbart till reservationerna 3

Herr talman! TU:s betänkande handlar om Öresundsförbindelsen och Citytunneln. För vilken gång i ordningen vi debatterar framför allt Öresundsbron vet jag inte - Citytunneln är ett nytt projekt. Men för varje gång det har kommit ett betänkande har det rest fler frågor än vad det har skapat klarhet i vad det hela kommer att sluta någonstans. Det gäller bl.a. ekonomin och miljön. En sak är säker: Hade Citytunneln varit med från början i resonemangen om Öresundsförbindelsen, hade Öresundsbron aldrig kommit till. Detta kommer i efterhand. Av betänkandet framgår att det behövs ytterligare 575 miljoner danska kronor jämfört med 1995. Det anses vara en rimlig fördyring av projektet. Det skulle vara intressant att få veta vad "rimligheten" ligger i. Hade 100 miljoner till varit för dyrt? Var ligger gränsen i rimlighetsaspekten? Kommer det någonsin att bli för dyrt? Blir det i så fall ett stopp på projektet? Jag tror inte på det. Det har gått så mycket prestige i det hela, att det skall gå igenom till vilket pris som helst. Vi har diskuterat detta mycket. Är det rimligt? Kommer det att ha så stor betydelse för svenskt näringsliv eller inte? Klart är ju att detta inte kommer att ha någon som helst betydelse för svenskt näringsliv. Det svenska näringslivet har tidigare klarat sig bra utan Öresundsbron och kommer säkert att göra det fortsättningsvis. Här talas det om utvidgning och nära samarbete, och den ekonomiska utvecklingen kommer att ske inom de baltiska staterna. Det är alla mer eller mindre överens om. Då kan man direkt fråga sig om Öresundsbron har någon som helst betydelse i det sammanhanget. Jag tror inte att svenskt näringsliv kommer att låta transporter köra den vägen, om samarbetet skall utvecklas med de baltiska staterna. Det blir en omväg. Det kommer att bedömas utifrån helt andra aspekter. En lärdom har dragits av det hela. Miljökonsekvenserna vid Hallandsåsen har tagits med i betänkandet. Det är bra. Nu skall experter på miljöområdet anlitas som löpande skall granska arbetet. Det skulle vara intressant att få veta följande. Om dessa experter kommer fram till en slutsats att detta inte är bra, har de då möjligheten att stoppa det? Eller varför skall plötsligt dessa experter få vara med? Eller skall de bara tala om att något inte är bra, sedan fortsätter man som vanligt? Herr talman! Allt detta med ekonomi har bara pekat uppåt. Slutsumman vet vi tyvärr inte än i dag. Delar av trafikutskottet har träffat Öresundskonsortiet. På en direkt fråga om att låna pengar blev svaret att det inte är några problem att låna pengar till Öresundsprojektet. Det står två regeringar bakom projektet. För den biten har vi fått ett klart besked. Det är ingen konst att låna pengar till detta projekt i och med att två regeringar står bakom. Andra infrastrukturprojekt i landet skall bedömas utifrån samhällsekonomiska aspekter. Men det här blir en penningsväng från malmöborna till Köpenhamn. Det har ingen större betydelse i en helhet. Jag ser på talarlistan att det är samma personer som kommer att tala om förträffligheten av Öresundsbron och Citytunneln. Det blir väl ännu bättre nu. Förra gången vi hade denna debatt fanns ju inte Citytunneln med. Nu kommer de att tala om förträffligheten av det hela. Det är roligt när socialdemokrater och moderater kan enas om en sak i fråga om infrastruktur. Det brukar de inte kunna göra i andra sammanhang i fråga om infrastruktur. Då brukar de ha helt skilda åsikter. De har lyckats denna gång. Vi får se om det blir något infrastrukturprojekt i framtiden som kommer att resultera i att en generaldirektör avgår. Hon såg konsekvenserna av den ekonomiska biten och menade på att detta inte var försvarbart för Banverket. Därför avgick hon. Herr talman! Jag kommer inte att yrka bifall till någon av våra reservationer som vi har fogat till betänkandet. Men givetvis står jag bakom dem alla.

Herr talman! Jag vill börja där Karl-Erik Persson slutade genom att minnas Monica Anderssons avhopp från Banverket som generaldirektör. Om hon har möjlighet att höra denna debatt vill jag säga följande till henne: Vi kommer att komma ihåg vad hon gjorde, dvs. det otroligt stora personliga mod hon visade genom att bryta mot en tung byråkrati och tunga instanser i samhället och våga säga vad hon tyckte i en så känslig fråga. Vi hoppas dock att hon inte kommer att få rätt beträffande de ekonomiska kalkylerna för Herr talman! Det här är första gången som Miljöpartiet de gröna i riksdagens behandling av Öresundsbron och Citytunneln inte kräver att brobygget skall stoppas. Därmed inte sagt att vi inte fortfarande tycker så. Vi har sett sanningen i "vitögat" och insett att vi inte längre har några rimliga möjligheter, i alla fall inte med dagens politiska landskap, att stoppa eländet. Vi undrar vilken dignitet det skall vara på en skandal som kan få majoriteten att ompröva sitt beslut. Med den undantagsbehandling och i viss mån verklighetsflykt från de miljöhot som redan är över oss i form av en döende Östersjö, övergödning, försurning, marknära ozon m.m. som karakteriserat hela det här ärendets gång, är det inte förhastat att tro att det inte finns några rationella skäl till att stoppa bron. Den psykologiska faktorn är för stark: Vi skall bygga den här bron, och därmed basta. Vad kommer denna bro att bli symbol för i framtiden? Däremot viker vi inte från vår grundinställning att det är miljön, vårt gemensamma livsutrymme, som långsiktigt måste skyddas. Vi hävdar fortfarande att de investeringar som nu sker är kortsiktiga investeringar. Vi har noterat att utskottet i betänkandet på s. 27 särskilt betonar att man måste dra erfarenheter av miljöskandalen från Hallandsåsen. Det nya tunnelbygget, dvs. Citytunneln, skall genomföras på ett vettigt sätt för miljön både under och efter byggtiden. Vi förutsätter därför att en miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas för projektet och att den skickas ut på remiss. Vi vågar oss på att tolka utskottsmajoritetens skrivning på så sätt att man redan i förväg sätter ned foten för att se till att inga nya skandaler kommer att behöva avslöjas av medierna. Vi hoppas också att man med anledning av de skrivningar som majoriteten gjort i framtiden kommer att ta hänsyn till de avvikande meningar som Miljöpartiet uttryckt i reservation 2 och att man tar dem på allvar. Vår roll i framtiden kommer att vara att göra brobygget och citytunnelbygget så miljövänliga som möjligt, dvs. att bevaka att det sker på ett riktigt sätt. Vi kommer inte att väja för - hur politiskt obekvämt det än är i framtiden - att återigen kräva att brobygget måste stoppas om det är motiverat. Det är det också nu, med tanke på de skandaler som ibland kan blomma upp. Det är väldigt tråkigt att miljösituationen enbart beaktas lokalt och i ett mycket kortsiktigt perspektiv. Det gäller inte minst bygget av Citytunneln. Jag har i flera debatter inte minst här i riksdagen lyft fram det faktum att EU-kommissionen i en rapport själv framhållit att godstransporterna på väg kommer att vara den största miljöbelastningen till följd av den inre marknaden. På vilket sätt ingår då Öresundsbron i detta? Är det ett sätt att avvärja det hot vi ser mot miljö och hälsa? På vilket sätt kommer Citytunneln att motverka de negativa effekterna av den inre marknaden och det ökade godstransportflöde som EU-kommissionen talar om? Miljöpartiet de gröna förordar långsiktigt hållbara lösningar i Skåne. Vi ser också ett behov av investeringar i regionen främst på infrastruktursidan men också när det gäller materiel. Vi kan inte acceptera en situation med fortsatta bullerproblem för malmöbor. Vi kan inte acceptera en situation där dyra projekt med oerhört stor osäkerhetsfaktor beträffande de ekonomiska kalkylerna slår ut betydligt angelägnare projekt som t.ex. ett yttre godsspår, en ny riksbangård syd och andra kollektivtrafiklösningar i Malmöregionen. Vi tycker också att det skall vara budgetdisciplin. Man skall ha en sådan syn på de investeringar som staten gör att man inte av politiska skäl tar sig förmånen att göra undantag från budgetdisciplinen och skriver in, som man nu gjort med både Citytunneln och Öresundsbron, att det inte behövs betalas ut kreditavgifter för de statliga garantier som staten ger. Vi åberopar här 15 § i lagen om statsbudgeten och stöder därmed Centerpartiets yrkande i detta avseende i en gemensam reservation. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. För dem som är intresserade kan jag hänvisa till andra inlägg. Vi har haft väldigt många stormiga debatter om detta de senaste åren. Jag yrkar därmed bifall till reservation 4. Vi står också bakom alla våra andra reservationer.

Herr talman! Årets upplaga av debatten angående Öresundsbron är återigen igång. Det svartmålas på precis samma sätt som tidigare av samma partier. Det ligger litet i vad Karl-Erik Persson sade om att debatten kommer åter med jämna mellanrum och att det är samma personer som deltar i debatten. Det blir med självklarhet på det sättet. Vi har från utskottet sagt att vi i princip årligen vill ha en rapport över hur bygget flyter, hur miljösituationen eventuellt förändras osv. Det är anledningen till att vi återigen har ett betänkande från trafikutskottet med rubriken Öresundsförbindelsen, men nu också med tillägget: och Citytunneln. Sedan beslutet om Öresundsbron fattades har vi konstaterat att det behövs ytterligare förstärkningar i infrastrukturen i Malmöregionen för att få en bättre och miljövänligare trafik där nere. Jag vill inledningsvis tacksamt notera det Elisa Abascal Reyes sade om att man i år inte skall yrka på att brobygget stoppas. Gudskelov för det, eftersom snart halva bron är byggd! Vad skulle vi i så fall göra med de 3 000 personer som nu är sysselsatta där nere? Jag tar tacksamt emot det som Centern, Vänstern och Miljöpartiet säger i ett särskilt yttrande, nämligen att de inte skall yrka på att bygget stoppas. De 3 000 personer som jobbar där nere gör det på ett förträffligt sätt. Tidsramarna ser ut att hålla så att bron kan öppnas under andra halvåret år 2000. Men även om Centern, Vänstern och Miljöpartiet nu inte vill stoppa bron har de andra invändningar. Det har här gjorts svartmålningar av både det ena och det andra. Några av dem tänkte jag kommentera inledningsvis innan jag säger något som själva Citytunneln. Man talar om ekonomin och säger att kostnadsökningarna är enorma. Kostnaden har ökat med 575 miljoner. Jag tycker inte att det är så enormt, i synnerhet inte om man tittar på vad fördyringen innehåller. 241 miljoner gäller ökade sjösäkerhetskrav som inte var med från början men som har tillkommit på grund av att vi har förstått att det måste till. Drygt 190 miljoner av ökningen är satsningar på att få en bättre miljö och för att klara problembilden så att inte den svartmålning som Elisa Abascal Reyes här gör när hon säger att Östersjön håller på att dö skall bli verklighet. Inom parentes kan jag säga att Östersjön inte håller på att dö. Den är för närvarande ganska frisk, och det är klart att den kommer att så förbli också efter brobygget. Det som egentligen är en kostnadsfördyring sedan 1995 är 141 miljoner av en totalsumma på dryga 20 miljarder. Det är inte mycket pengar i fördyring. Sedan säger både Karl-Erik Persson och Elisa Abascal Reyes att det kan bli dyrare än vad vi tror i dag. Men det tror inte utskottsmajoriteten. Nu är 95 % av allt arbete upphandlat. Vi vet prislappen på den resterande delen av bygget. Det skall inte behöva bli så mycket dyrare. Vänstern har olika synpunkter i ärendet, bl.a. i motioner och vid utskottsbehandlingen. Vi bygger bron alldeles för stor, och vi bygger motorväg. Detta skall rivas upp. Man skall stoppa bygget och få bron omprojekterad. Jag vill bara påpeka för Karl-Erik Persson att i samma motion där ni hävdar att vi har felprognostiserat antalet fordon skriver ni att trafiken ökar, emissionerna blir kraftigare, och att det beror på att det var så länge sedan bron projekterades. Jag tror nog att det är bra att bron projekterades för 50 000 fordon och att den nu byggs som en fyrfilig väg och med fyrspår för järnvägstrafiken. Jag blir litet förvånad av det som sades angående kreditavgifterna. Men det är väl ett sätt att försöka bromsa eller göra det dyrare för dem som skall använda sig av bron att kräva att det skall vara kreditavgifter. Även om en lagstiftning nu finns så att man från den 1 januari 1997 tar ut en kreditavgift för nya garantier så fanns inte den bestämmelsen när avtalet gjordes mellan danska och svenska staten. Varför då nu börja ta ut avgifter? Jag har tänkt efter. Det är antagligen för att trafiken över bron skall bli dyrare så att man inte skall kunna åka så mycket där. Men har ni tänkt på att det förstör kraftigt för den järnvägstrafik som också skall gå på bron? Det är ju det som är kärnan i hela systemet, dvs. att vi skall få en bra järnvägstrafik. När jag ändå är inne på det ämnet kommer jag med automatik över på Citytunneln. Karl-Erik Persson har litet rätt i vad han säger, och det är också flera andra som har sagt samma sak. Jag tror heller inte att svensk godstrafik utrikes kommer att öka i så stor utsträckning på grund av järnvägsbron mellan Malmö och Köpenhamn. Däremot bygger vi nu ett centrum i norra Europa som med sina samverkansformer kan konkurrera med övriga Europa på ett helt annat sätt. Malmö Köpenhamnregionen blir ett stort centrum för tillväxt genom möjligheten att pendla mellan två stadskärnor. Där kommer Citytunneln in som ett suveränt hjälpmedel för den spårbundna trafiken mellan två stadskärnor. På det sättet förbättrar vi både trafiksäkerhetsförutsättningarna och miljön i Malmö city. Det är också därför som hela regionen i södra Sverige har ställt upp på tunneln och är med och delfinansierar projektet. Regionen står ju för nästan 50 % av de 5 miljarderna. Jag tror att människorna där bättre vet vad tunneln betyder för dem än vad vi här i kammaren gör. Därför tycker jag att det är litet märkligt att Centern, Vänstern och Miljöpartiet går emot citytunnelbygget.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

Herr talman! Jag vet inte riktigt var jag skall börja. Jag får väl börja med att tacka Jarl Lander för försöket att pigga upp en avslagen debatt med litet fräcka påståenden. Vi har uppenbarligen helt olika uppfattningar om hur det står till med Östersjön. Att Östersjön är frisk och mår ganska bra är ett väldigt spektakulärt uttalande. Vad jag förstår står inte ens Jarl Landers egen partiledare bakom den åsikten. Han har ju tillsatt en särskild kommission som inte bara skall granska de politiska förhållandena kring Östersjön utan även de miljömässiga förhållandena. 30 % av Östersjöns botten är i princip död. Jag förmodar att också Jarl Lander tagit del av larmrapporterna om algblomning, utfiske osv. Eller är det sundhetstecken, kanske? Jag undrar om Jarl Lander kan garantera att flödet av biltrafik på bron inte kommer att öka till följd av prissänkningar, i syfte att få ekonomin att gå ihop. Är en sådan framtidsvision omöjlig att föreställa sig? En fråga gällde vad vi skall göra med de 3 000 personer som arbetar med bron. När moderater och socialdemokraterna tar varandra i hand och gör någonting politiskt brukar det bli ganska betongaktigt och kortsiktigt. Miljöpartiet de gröna har många förslag på hur vi skall klara arbetslösheten i Sverige och hur vi skall få en långsiktigt hållbar vettig situation. Vi talar inte om sysselsättning - vi talar om meningsfullt arbete för människor. Vi har många lösningar på dessa problem. Jag vill särskilt understryka att jag i mitt anförande tog upp att vi har ett stort behov av kollektivtrafikinvesteringar i Skåneregionen. Så denna diskussion är ointressant. Vi kommer inte med några tjuvtrick. Vi har hävdat budgetdisciplin och god kontroll över statens utgifter och finanser som ett led i det demokratiarbete som Miljöpartiet de gröna utför i flera sammanhang.
Herr talman! Jag undrar vad som är mest spektakulärt att säga: att Östersjön dör eller att den lever. Personligen tolkar jag det som att Östersjön är ett levande innanhav. Det råder inga tvivel om den saken. Elisa Abascal Reyes undrade om vi kanske skulle sänka priserna för trafiken över bron. Det vet man aldrig. I dag sägs att kostnaden för att ta sig över bron med bil skall motsvara vad det i dag kostar att ta sig över med färja. Vi vet inte hur den kostnadsbilden utvecklas. Men det finns ingenting i dag som säger att vi med berått mod skulle spekulera i att sänka priserna för att öka trafiken. Jag skulle tro att det snarare blir fråga om det motsatta för att kunna finansiera bron. Jag frågade vad vi skulle göra med de 3 000 anläggningsarbetarna i södra Sverige om bron stoppades. För mig står det klart: Det finns inget viktigare i det politiska arbetet än att se till att vi har sysselsättning i så stor utsträckning som möjligt. Nu har vi ett projekt som prövats ett otal gånger i denna kammare, liksom av miljöinstitutioner osv. Alla har kommit fram till att det går att bygga bron på detta sätt, och en klar majoritet har uttalat detta. Då anser jag att det är motiverat att ha 3 000 anläggningsarbetare i gång i södra Sverige.
Herr talman! Jag har inte sagt att Östersjön är ett dött hav. Jag noterade också att Jarl Lander nu i sin replik dämpade sitt första uttalande om att Östersjön är ett ganska friskt och välmående hav. Jag tycker att talet om de 3 000 arbetarna är ett lågt debattknep. Jarl Lander vet mycket väl, vilket har framkommit i flera sammanhang, att Miljöpartiet inte har något intresse av att ha människor arbetslösa. Däremot tycker vi att människor skall utföra arbeten som innebär en långsiktigt vettig produktion för samhället. Vi ställer inte upp på politiken som säger: Sätt en spade i handen på folk, låt dem gräva en grop och sedan gräva igen den. Arbetet skall vara meningsfullt, långsiktigt och ekologiskt och socialt hållbart. Vi har förslag på hur vi skall klara jobben. Det finns en lönsamhetsfaktor här, som handlar om att man kan skapa ett ökat flöde av bilar på bron för att öka lönsamheten och få tillbaka pengarna. Men då tar miljön stryk, Jarl Lander. Det är det jag är ute efter. Hur stor är risken att vi av lönsamhetsskäl får ett betydligt större trafikflöde på bron än det Jarl
Herr talman! Jag vill först ta upp de långsiktigt varaktiga jobben. Som jag sade har olika institutioner i samhället prövat om projektet med Öresundsbron är motiverat. Jag tycker att det är det. Jag sade i mitt anförande att det dessutom kommer att bidra till att Köpenhamn-Malmöregionen blir ett tillväxtområde i norra Europa, vilket vi så väl behöver. Det skulle gynna hela landet och även danskarna, och det är inget fel i det. Därför innebär Öresundsbrobygget långsiktigt varaktiga jobb, för att använda Elisa Abascal Reyes ord. Det är så. Den andra frågan gällde om vi skulle spekulera med kostnadsbilden för transporter på bron. Men det finns inga sådana tankar över huvud taget. Åtminstone jag påstår det, utifrån det arbete vi i trafikutskottet har lagt ned och de kontakter vi haft med konsortiet där nere.
Herr talman! Ibland känns det som att vi har anledning att vara litet rädda om orden. Mig veterligen har vi inte svartmålat någonting. Vi har försökt vara realister och se till ekonomi och miljö i de här frågorna. Vi har i likhet med andra bedömt detta som ett dyrt högriskprojekt i en känslig miljö. I dag får vi göra det bästa möjliga av det, och det är Citytunneln vi diskuterar mest. Jarl Lander tycker att kostnadsökningen inte är så farlig. Vi har olika uppfattningar om det. Steget från 1,9 miljarder till 5 miljarder är ganska rejält, tycker jag, även om länet och staten är iblandade. Jag är helt övertygad om att ökningen kommer att fortsätta. Vi i Centern är nämligen inte ensamma om vår uppfattning att det första steget med en viss justering av kontinentalbanan måste följas av ett yttre godsspår. Det skulle vara intressant att höra om Jarl Lander delar uppfattningen att nästa steg blir ett yttre godsspår. Det är min enda och konkreta fråga.
Herr talman! Jag vill först kommentera svartmålningen, som Sivert Carlsson inte vill erkänna. Jag anser dock att de tre partier som hela tiden varit emot Öresundsbron har använt sådana svartmålande argument i sina försök att stoppa bygget, så att bron inte skulle färdigställas. Sivert Carlsson får ursäkta, men det är min tolkning. Ni har argumenterat så kraftigt emot detta bygge. Ingen skulle bli gladare än jag om vi kunde förverkliga det yttre godsspåret i Malmöregionen. Jag har varit där nere och studerat projektet ett flertal gånger. Jag har då kunnat konstatera att det är ett problem att bo intill kontinentalbanan med all den godstrafik som kommer att gå där. Den ökande trafiken kommer naturligtvis också att skapa ytterligare problem. Både Sivert Carlssons och mitt parti har suttit i budgetmanglingar och fått till en gemensam budget för kommande år. Vi har inte funnit någon större ram så att vi har kunnat satsa mer pengar på infrastrukturen än vad som gjorts. Detta är en fråga vi får återkomma till när nu KOMKOM-förslaget förverkligas och blir en trafikpolitisk proposition som läggs fram i februari månad nästa år. Då tror jag att vi får en bättre realdiskussion om var vi skall satsa pengar för att få en bättre infrastruktur totalt sett.
Herr talman! Det gläder mig att vi ändå är så pass ärliga mot varandra att Jarl Lander kan säga att vi får återkomma till den här biten. Jag tolkar det som att det är nästa steg som behövs, dvs. ytterligare en bit som gäller investering. Jag har förstås svårt att inse att en satsning på 5 miljarder kronor på en tunnel som av många - också av skåningar själva - bedöms vara en marginell del av godstransporterna på en kontinentalbana som delvis upprättas mitt i staden skulle vara en klok investering. Man borde i stället direkt och mer, hårdare och vidare diskuterat det yttre spåret och kollektivtrafiken.
Herr talman! Det som Sivert Carlsson säger är intressant: Vi bygger ingen citytunnel utan vi satsar på yttre godsspår i stället. Ja - om vi bara skulle resonera i termer av godstrafik. Men nu är det en förbättrad trafikmiljö inne i Malmö totalt sett som man skall ha. Med anledning av brons tillkomst kommer merparten av den trafiken att gå på Malmö stads gator. Nu anser man i Malmöregionen sig vara beredd att satsa nästan två och en halv miljard kronor sammantaget om staten gör detsamma för att få till en spårbunden trafik mellan Malmö och Köpenhamn. Då blir det också förutsättningar för spårbundet kollektivt resande inom Malmö stad. Det är prioritet nummer ett för regionen, och detta har riksdagens trafikutskott ställt upp på. Jag tycker att det är märkligt att inte Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill vara med och förbättra miljön i Malmö och södra Sverige på det sätt som jag förutsätter att en citytunnel i Malmö kommer att leda till.
Herr talman! När man kritiserar så svartmålar man. Ja, så kan man ju kalla det. Det kan Jarl Lander gärna tycka. Ingen här har sagt att arbetslösheten skulle vara bra. Men det är väl litet grand att skjuta över målet när det gäller de här 3 000 arbetarna. De kommer att bli arbetslösa. Någon gång skall väl den här bron bli färdig, och vad händer med dem då? Skall de jobba med underhåll under resten av sina liv där nere? Det kommer ju att bli en hel del underhåll, vad jag förstår. Eller är det bara för att hålla i gång betongindustrin som Jarl Lander nu vurmar för dem som arbetar på bron? I så fall kunde man ju lika gärna bygga pyramider. Detta är ett högriskprojekt - det måste Jarl Lander hålla med om. Ingen vet egentligen vad slutnotan kommer att bli. Det är helt riktigt att upphandlingen nu är gjord. Men alla som har hållit på och tittat på sådana här projekt drar slutsatsen att man gör missbedömningar och felräkningar. Prisutvecklingen kan bli annorlunda och annat kan inträffa som man inte styr över. Då kommer man tillbaka och begär mer pengar. När det gäller miljön finns det inte heller någon garanti för vad som kommer att ske. Jarl Lander säger att det kommer att bli trafikökningar på bron. Vad innebär det för miljön i området att trafiken kommer att koncentreras till Malmöregionen i stället för att ta andra vägar ned till Europa? Detta finns över huvud taget inte med i resonemanget. Det finns flera saker som man egentligen inte har tittat så noga på därför att det har gått prestige i det hela. Moderater och socialdemokrater har kommit överens om att bron skall byggas till vilket pris som helst. Vilka konsekvenserna blir har man inte talat om.
Herr talman! Jag ber Karl-Erik Persson om ursäkt för att jag vänder ryggen till, men jag förstår att tekniken inte tillåter något annat. Jag måste förneka att det skulle ha gått prestige i byggandet av Öresundsbron. Vi har utifrån olika ideologiska åsikter konstaterat att det går att bygga en bro på ett sådant sätt att samhället inte tar någon större skada av det. Däremot har samhället nytta av det. Nu råkar det vara så, Karl-Erik Persson, att det är de tre partierna Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern som inte tycker på det här sättet. Jag accepterar att ni inte tycker så. Men för den sakens skull är det inte fråga om att betonghäckar har fattat beslut, och inte heller är det hela någon prestigefråga i sig. Ingen vet vad slutnotan på bron kommer att bli, har det sagts. Men det vet vi ju i stort sett nu, Karl Erik Persson! Genom att vi har deltagit i behandlingen av ärendet vet vi båda två att 95 % av jobbet nu är upphandlat. Vi kan alltså ganska säkert också säga vilken slutsumman blir. Det kan bli någon tiotals miljon hit eller dit, misstänker man, men det är också den maximala förändringen från den kostnadsbild som regeringen nu redovisar för riksdagen genom trafikutskottet.
Herr talman! Jag begär denna replik för att ge Jarl Lander tillfälle att rätta till vad jag hoppas var en felsägning. Han talade om ideologiska skillnader. Det skulle innebära att Moderaterna och Socialdemokraterna har samma ideologiska uppfattning. Skall man tolka det på det viset? Detta är i så fall en nyhet för mig. Jag vill som sagt ge Jarl Lander en chans att rätta till detta. Han sade faktiskt att det var ideologiska skillnader som gjorde att vi har olika uppfattningar om detta. I och med att Moderaterna och Socialdemokraterna har uppfattningen att bron och Citytunneln skall byggas måste det betyda att de har samma ideologiska uppfattning. Då är frågan: Vems uppfattning har de? Är det Moderaternas uppfattning som Socialdemokraterna har eller är det Moderaterna som har samma ideologiska uppfattning som Socialdemokraterna? Det kanske någon moderat talare som kommer senare på talarlistan kan tala om för mig.
Herr talman! Egentligen borde man inte begära replik på sådant här. Men jag måste förklara för Karl Erik Persson att vad jag sade inte var någon felsägning. Jag sade att i just detta projekt, Öresundsbron, så har tre partier, Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet av ideologiska skäl gått emot bygget. Övriga partier har utifrån olika ideologiska ståndpunkter ansett att det finns förutsättningar för att bygga bron så att det inte skadar naturen i större utsträckning än vad den tål. Man har också ansett att samhället drar kraftiga fördelar av bron. Därför är jag ändock tacksam att Karl-Erik Persson och övriga opponenter mot bron inte nu yrkar att brobygget skall stoppas. Vi kan alltså se fram emot att åka på Öresundsbron år 2000, kanske t.o.m. spårbundet genom Citytunneln i Malmö.

Herr talman! Öresundsförbindelsen är nu i full produktion. Jag noterar med glädje att det i dagens betänkande inte finns någon reservation där man kräver att broprojektet avbryts. Så länge människor funnits och har velat skapa kommunikationer, och där det har varit tekniskt och ekonomiskt möjligt, har människan i första hand byggt broar. Det kan man se genom hela historien. Detsamma gäller så klart för förbindelsen mellan Det var någon som pratade här om att förbindelsen innebar en enorm påfrestning på miljön. Låt mig då bara påminna om det beslut som kammaren kommer att fatta om någon månad om att lägga ned ett kärnkraftsaggregat i Skåne. Det innebär att Sverige garanterat kommer att bli tvunget att köpa el från Danmark. Det är en ström som är skapad i kolkraftverk med en mycket dålig rening. Vi vet att det garanterat kommer att skada Skånes miljö. Jag kan bara beklaga att socialdemokraterna i det fallet har hamnat på fel sida. Det verkar vara så att en bro är bra om den inte överstiger en viss längd. Titta här utanför på vår huvudstad! Hur skulle den se ut om vi inte hade broar? Men de broarna är tydligen bra. Men en bro över Öresund som förbinder två länder överstiger tydligen det tillåtna antalet meter för att en bro skall vara positiv och acceptabel. Sedan tror jag att de flesta inser fördelarna med fasta förbindelser i form av broar. Jag vet att även en bro någon gång måste stängas av på grund av ombyggnads eller reparationsarbeten eller mycket dålig väderlek. Men principiellt fungerar ju en bro mycket bättre och under mycket sämre väderförhållanden än vad fartyg gör. Man är ju inte heller bunden till tidtabeller. Man kan köra på bron när man vill. Alla vi som har åkt med en färja har också stått i kö och kört fram på ettans växel för att komma in i färjan. Hur mycket fördärvas miljön vid sådana aktiviteter? Alla vet om att det ger en mycket stor negativ miljöpåverkan. Herr talman! I samband med debatten om bron har det sagts att färjorna är så beskaffade att även de genom sina utsläpp skadar miljön. Men man har, av någon för mig outgrundlig anledning, tilltro till att färjornas utsläpp skall kunna renas. Varför har man inte samma tilltro till t.ex. person och lastbilar? Det vore väl logiskt. Jag, en stor del av det svenska näringslivet och en stor majoritet i riksdagen anser att Citytunneln är nödvändig. Den kommer att avlasta Kontinentalbanan som jag själv bor hundra meter ifrån i dag. Jag vet vilka problem det innebär. Det enda man kan kritisera avseende Citytunneln - och det skall man göra - är att den borde varit med i förhandlingarna från början. Nu får Sverige ta hela ansvaret. Det är ett resultat av en mindre bra skött förhandling. Herr talman! När man hör debatten här i kammaren och de olika inläggen från dem som är negativa till bron, kan man få det intrycket att det finns en stark opinion lokalt mot den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Jag tittade på SCB:s väljarmätning som kom i maj månad. De tre partier som är motståndare till brobygget nådde upp till knappt 15 % av röstetalet i Malmö stad. Centerpartiet var inte med i Malmö kommunfullmäktige från början. De kom i Malmö kommunfullmäktige 1994 och fick ett mandat, men inte därför att de hade en högre procentandel röstande eller större numerär utan endast därför att de tricksade med valkretsarna. Då kan man fråga sig för vilka dessa tre partier, som inte har lyckats få större förtroende hos malmöborna, talar i det här sammanhanget. Eller är det så att malmöborna är emot brobygget, men att dessa tre partier i övrigt har en så dålig politik att man sammantaget väljer att inte rösta på dem? Herr talman! Jag tror att den här bron är bra, positiv, ekonomisk, social och även ger en förbättrad miljö. Sedan har man i dag gjort ett stort nummer av att det har skett en fördyring av brobygget, precis som det var något nytt förekommande. Jag skulle vilja fråga någon av dem som i dag har kritiserat den här fördyringen om de kan nämna något bygge av någorlunda dignitet som har hållit sig inom kalkylerna. Var och en som har den minsta kännedom om byggnadsbranschen vet att man i de flesta fall tyvärr inte kan hålla sig inom den kalkylerade ramen. Sådan är verkligheten. Varför just detta då inte skulle drabba det här mycket stora bygget, Öresundsbron, förvånar mig, och säkert andra också. Tunneln under Hallandsåsen har också nämnts i dag. Låt mig då påminna om att en del av de partier som i dag är emot den fasta förbindelsen av och till i kammaren har talat sig varma för en tunnel under Öresund i stället för den kombinerade järnvägs och bilbron. Man kan i dag tycka att Öresundsbrons ekonomi bitvis har varit litet knagglig, men det finns två briljanta exempel på spruckna kalkyler, nämligen tunneln under Engelska kanalen och tunneln under Stora Bält. Procentuellt sett är de överskridanden som vi bevittnar i dag peanuts jämfört med dem. Vi hade hamnat ur askan i elden om vi hade byggt en tunnel i stället. Hade vi byggt en tunnel bara för järnvägstrafik, som en del har pläderat för, hade vi varit tvungna att ta ut biljettpriser för persontrafik och godstrafik som ingen hade kunnat betala om inte staten eller regionen år efter år hade pumpat in enorma summor i subventioner. Nu skall den här bron byggas med motorvägsstandard. Tack vare att bilisterna skall betala fullt pris och litet till, kan tågen köra till rimliga priser. Det hade man inte kunnat göra om biltrafiken inte hade funnits. Herr talman! Allt är inte guld som glimmar. Jag måste ge litet kritik mot Banverkets lokala agerande i Malmö. Där har man ibland agerat mot framför allt de boende vid Kontinentalbanan på ett sätt som inger oro och som också kan misstänkas skapa bristande respekt för statliga myndigheter i allmänhet och Banverket i synnerhet. Vid Kontinentalbanan där den passerar Jägersrovägen finns en stålbro. Tågen på den här stålbron kommer att orsaka ett kraftigt bullerproblem. Banverket har gått ut för att försöka släta över och sagt att den här bron skall byggas om 1998. Nu säger man att det inte blir av, utan att det blir år 2003 i stället. Jag tycker att det är ett dåligt agerande från Banverkets sida. Om de visste om att de inte kunde göra en ombyggnad 1998, skulle de inte sagt det heller. Med sitt agerande skapar de ett dåligt rykte i onödan. Med det, herr talman, är jag färdig med mitt anförande. Jag är glad över att brobygget nu är så långt gånget att vi om fyra år kommer att ha en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.
Herr talman! Det är kanske inte så mycket bron som Citytunneln vi skall diskutera. Jag noterar att Sten Andersson säger att folk alltid har byggt broar. Det har de säkert gjort. Men kanske har de oftast ändå byggt dem på det smalaste stället. Jag har två frågor som jag ställer till Sten Andersson som skåning och moderat. Citytunneln kommer marginellt att ta hand om en del gods. Kontinentalbanan genom stan skall bullerskyddas. 250-300 godståg per dygn väller genom stan. Är detta en förbättrad trafikmiljö i Malmö? Anser Sten Andersson att de två banorna räcker i framtiden? Eller behövs det ett yttre godsspår?
Herr talman! Vad gäller det yttre godsspåret delar jag den åsikt som framförs av majoriteten i betänkandet. Jag skall inte säga vad jag tänker, men det är väl inte helt smart att säga att man måste bygga broar på det smalaste stället. Vi skulle ha kunnat bygga en bro mellan Helsingborg och Helsingör. Men då skulle bron ha gått ned i marken en halv mil öster om Helsingborg, och samma visa på den danska sidan. Det här är alltså inte en vanlig bro som man kör upp på med häst och vagn. På den skall man ha järnväg. Tack vare att det är så djupt i sundet mellan Helsingborg och Helsingör kan bron inte byggas på det smalaste stället. Det trodde jag att t.o.m. Centerpartiet visste.
Herr talman! Jag har noterat att jag inte fick svar på några av mina frågor. Däremot påstod Sten Andersson att jag sade att man måste bygga broar där det är smalast. Men jag sade att oftast har man byggt broar där det är smalast. Jag vill gärna ha svar på frågorna. Är trafiksituationen bättre? Räcker banorna?
Herr talman! Jag sade att jag delar den uppfattning som en stor majoritet av trafikutskottet har uttryckt i betänkandet. Där finns svaren på de frågor som Sivert Carlsson har ställt. Där kan han alltså läsa svaren.
Herr talman! Med Öresundsbron inleds en process mot en nära integrering av Malmö och Köpenhamnsregionerna, mellan Skåne och Själland.

Det är viktigt att bygga upp ett trafiksystem som bygger på en helhetssyn där olika trafikslag stärker och kompletterar varandra. Siktet är inställt på att kraftigt öka kollektivtrafikresandet. Det är därvid den spårbundna kollektivtrafiken som är av största intresse. En högre kvalitet på kollektivtrafiksystemet i Skåne och Själland skapar bättre förutsättningar för ökat resande mellan olika delar av Öresundsregionen. En fråga som kommer att få avgörande betydelse för möjligheten att utnyttja Öresundsbron som grund för en offensiv järnvägssatsning är citytunnelprojektet i Malmö. Citytunnelprojektet innebär att den persontrafik som kommer att gå över Öresundsförbindelsen ansluts till det svenska järnvägsnätet vid Malmö central genom en tunnel under Malmö. Citytunnelprojektet kommer i ett slag att möjliggöra en mycket kraftig utökning av det regionala kollektivtrafiksystemet. De viktigaste regionala målpunkterna Roskilde, Köpenhamn, Malmö och Lund ligger längs samma järnvägssträcka, och regionala expresståg kan gå mellan Själland och Skåne via nya snabba direktlinjer. Restiden från Malmö central till Kastrup blir då 18-20 minuter och in till Köpenhamns centrum ca 30 minuter. Jämfört med alternativet att leda persontrafiken via Kontinentalbanan blir tidsvinsten påtaglig för resor mellan Malmö och Köpenhamn och ännu bättre för resor från exempelvis Lund till Köpenhamn och Citytunneln innebär en avsevärd förstärkning av pågatågssystemet, alltså det regionala kollektivtrafiksystemet på spår på den svenska sidan. I dag reser mindre än en femtedel av vår regions invånare kollektivt till jobbet, jämfört med ca hälften i Stockholmsregionerna. Pågatågssystemet har i dag således en låg täckning. Endast en fjärdedel av regionens arbetsplatser ligger inom gångavstånd till någon pågatågsstation. De beräkningar och de prognoser som är gjorda visar att kollektivresandet i regionen ökar med 25 35 % om Citytunneln byggs, i gynnsamma fall betydligt mer. Därmed blir miljön bättre på sikt, trängseln minskar och trafiksäkerheten ökar. Totalt kommer Citytunneln och Öresundsförbindelsen att medföra att antalet tågresor till och från Malmö fyrdubblas under de kommande 25 åren. Citytunneln kan komma att utnyttjas av totalt 70 000 resenärer per dag år 2020. Jag tycker att de här uppgifterna visar att citytunnelprojektet och Öresundsbroprojektet är en betydande järnvägssatsning och en satsning på det regionala spårbundna kollektivresandet. Det tycker jag kanske att de partier som är motståndare till både Öresundsbroprojektet, även om man inte har något yrkande på den punkten, och citytunnelprojektet bör beakta. Jag menar dock, och det menar man också i regionen, att frågorna om anslutningarna till Öresundsförbindelsen på den svenska sidan inte är lösta med citytunnelprojektet. Jag tror att det är mycket angeläget att vi påskyndar planeringen och också ganska snart får ett ställningstagande till det yttre godsspåret. Det innebär att godstrafiken kan ledas kring Malmö i stället för genom befolkningstäta områden i Malmö via Kontinentalbanan. Karl-Erik Persson sade att han tycke att han såg glada miner från dem som kommer från regionen i kammaren i dag. Det är klart att vi blir glada när riksdagen fattar beslut om Öresundsbron. Vi blir naturligtvis ännu gladare i dag när det finns en klar majoritet bakom citytunnelprojektet. Men vi kommer att vara riktigt glada, Karl-Erik Persson, när kammaren förhoppningsvis inom en inte alltför avlägsen framtid också fattar beslut om att satsa på det yttre godsspåret. Då får vi nämligen en ändamålsenlig och mycket bra trafiklösning i regionen som anslutning till Öresundsbron. Då får också järnvägstrafiken, och även godstrafiken, en verklig chans att expandera och utvecklas. Med Citytunneln får vi förutsättningar att öka det kollektiva resandet med järnväg. Med det yttre godsspåret får vi också en bra trafiklösning när det gäller godstrafiken till Öresundsbron. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag tycker att det länder Lars-Erik Lövdén till heder att han är rak och talar om att den satsning som nu görs inte räcker och att vi måste gå vidare, i enlighet med Centerns förslag om ett yttre godsspår. Han har t.o.m. något angivit tidsaspekten framåt. Min fråga blir naturligtvis: Har han för tiden framåt också med sig själv eller med andra diskuterat vad det här kommer att kosta och vem som skall betala?
Herr talman! Till Sivert Carlsson vill jag först säga att jag tycker att det är något anmärkningsvärt att man i Centern inte är positivt inställd till citytunnelprojektet. Citytunnelprojektet har ju de väldigt goda utvecklingsmöjligheter som jag redovisade i mitt anförande. Det är utifrån alla betraktelsesätt en mycket kraftfull satsning på den kollektiva spårbundna trafiken i regionen. Jag tycker att det är litet anmärkningsvärt att Centern motsätter sig ett sådant projekt. Men jag är rak i min argumentation kring ett yttre godsspår. Vi måste få en snar lösning på problemet. Finansieringsfrågorna är naturligtvis inte lösta, men vi måste få en snar lösning när det gäller det yttre spåret för att få bort godstrafiken från befolkningstäta områden inne i Malmö. Men ett steg mot Citytunneln innebär också att tågtrafiken på Kontinentalbanan minskar avsevärt i förhållande till ett läge där vi inte hade haft citytunnelprojektet.
Herr talman! Godstrafiken på Kontinentalbanan ökar i stället. Vi har resonerat så här: Bygg ett godsspår där det behövs. Det anser ju också socialdemokraterna. Se även till att man samtidigt gör de sett till trafiken nödvändiga och vänliga kollektiva anläggningar i staden som med tiden behövs! Citytunneln behövs inte i det skedet.
Herr talman! Jag vet inte hur insatt Sivert Carlsson är i Malmös trafikproblem i anslutning till Öresundsförbindelsen. Jag uppfattar Centerns ställningstagande mot Citytunneln som att Kontinentalbanan för överskådlig framtid måste vara kvar, även om det yttre godsspåret, för att just klara persontrafiken. Då får vi på Kontinentalbanan ungefär 150 persontrafiksätt per dygn genom Malmö. Ert motstånd mot Citytunnelprojektet innebär alltså att ni permanentar en lösning som innebär att Kontinentalbanan får fungera som en trafikförmedlare för tågtrafiken.

Herr talman! Även dagens debatt visar att attackerna mot det i Malmö och Köpenhamn så populära projektet med Öresundsförbindelsen blir allt mattare. Den här tågförbindelsen har vi längtat efter och planerat för i mer än hundra år. Där finns det, när Malmöhögskolan hunnit växa till sig, fyra universitet. Där finns det också en storflygplats och förutsättningar för att skapa Europas femte K-region, om man bara kan knyta ihop universiteten, men också universiteten med flygplatsen. Tillväxt och tillväxtregioner är bra för hela landet, även för den glesbygd som drar nytta av de stöd som storstadsregioner levererar till glesbygdsområden. Vi ser nu hur danskarna planerar för högteknologi runt Kastrup. 40 000 arbetsplatser planeras. Man planerar också nya hotell och utvidgade mässutrymmen. Citytunneln är det som kan ge den svenska sidan möjligheter till en motsvarande utveckling. Det är de här snabba personförbindelserna som kan möjliggöra en mängd jobb i regionen nära storflygplatsen på Kommunikationer är nyckeln till tillväxt. Det bästa som kan ges kommande generationer är, och så har det alltid varit, breda och goda kommunikationsutrymmen. Breda och goda kommunikationsutrymmen skapar nämligen möjligheter att hela tiden anpassa sig till nya och bättre kommunikationsleder. Smala tunnlar är mycket sämre i det avseendet än breda ytor, på broar eller på vägar. Det är ganska märkligt att en region med 3,2 miljoner människor, alltså mer än vad som finns i Stockholmsregionen, inte kan knytas ihop med en väg. Om det hade varit fråga om öken, berg eller skog, skulle vi ha haft en väg mellan Malmö och Köpenhamn. Men nu är det vattnet och nationsgränsen som utnyttjas för att förhindra den naturliga vägen och det naturliga tåget mellan två delar i en och samma region. Jag håller med om att det yttre godsspåret behövs. Liksom Sten Andersson tycker också jag att det är olyckligt att vi i finansieringsförhandlingarna misslyckades så med att åstadkomma en jämbördig del av anslagen till väganslutningarna, men det är nu historia. När det nu finns en bro måste man komma upp på den. Bromotståndarna i Sverige har dock dragit frågan i långbänk. Vi har alltså halkat efter på grund av nejsägeriet. Vi riskerar nu att jobben till den dominerande delen hamnar på den danska sidan av förbindelsen; detta därför att vi inte i tid har tagit för oss och inte har kommunikationslösningar färdiga att presentera för dem som skall etablera sig i regionen. Vi måste ta vara på möjligheterna. Det här är första ledet när det gäller en järnvägslinje som på två timmar skall förbinda Hamburg med Malmö och därmed knyta Sverige och Skåne närmare den starka nordtyska region som växer upp mellan Berlin och Hamburg. Där är expansionstakten för närvarande våldsam. Den här förbindelsen ger alla skåningar goda möjligheter att nå en bra flygplats, något som man i dag saknar. Framtiden ligger inte i distansarbete och electronic freedom, innebärande att man säljer en enrumslägenhet i Gamla stan och köper en herrgård i Värmland för att där sitta vid sin dator. Distansarbete lämpar sig för rutinjobb. Nu har företagarna och SAF t.o.m. visat att inte ens försäljarjobb fungerar bra som distansarbete trots att de huvudsakligen ligger i periferin. Framtiden ligger i stället i människors möten. Det är i människors möten som kreativitet uppstår. Därför behöver vi en bra persontrafik. Herr talman! Man skall bygga broar mellan folk!

Herr talman! Även vi som inte tillhör trafikutskottet har med intresse lyssnat på debatten om betänkande 1997/98:TU6. Om den debatten kan jag väl när det gäller det ämne som behandlas säga att ingenting nytt har sagts i dag. Det hindrar dock inte att en del av de saker är av värde som här har slagits fast. En del debattörer har tagit ut svängarna. Det har gällt allt från arbetsmarknadspolitik till hur valkretsindelningen i Skåne ser ut. Mycket kan alltså rymmas i en trafikdebatt. Vi i Folkpartiet står bakom det här betänkandet. Vi tycker att satsningen på en fast Öresundsförbindelse främjar utvecklingen av effektiva kommunikationer mellan Sverige och övriga Europa. Så står det i utskottets skrivning, och det har vi skrivit under. Vidare ges möjligheter till en gynnsam utveckling av de regionala kollektivtrafiksystemen. Där kommer självfallet också Citytunneln att spela en stor roll. Det handlar inte bara om vad man tycker om det hela, hur bra det är, utan också om ett avtal som finns sedan Georg Anderssons dagar och som fortfarande gäller. Däremot har inte så många tagit upp frågan om en broförbindelse över Fehmarn Bält. Det är naturligtvis angeläget att poängtera den saken, vilket utskottet gör med anledning, tror jag, av Bertil Perssons motion. Sveriges riksdag är nu beredd att förklara sig villig att driva på så att broförbindelsen kommer till stånd, eftersom den har både med ekonomi och med en god miljö att göra. Herr talman! Om det är tillåtet tänkte jag också ge några mera principiella synpunkter. Jag vill gärna fånga upp det som föregående talare sade om vikten av mänskliga möten. Det är också skälet till att man i grunden är positiv till kommunikationer. Moderna människor har tagit fasta på detta. Vi reser kanske hundra gånger längre per dag än folk gjorde för hundra år sedan. Då rörde man sig mindre än 1 km. Nu rör sig människor i snitt 60 km per dag. Det har alltså skett en dramatisk förändring. Forskare får konstatera att vi trots att vi har fått telefonen och telefaxen och trots att IT-motorvägar, som det så modernt heter, byggs, ökar det mänskliga resandet. Jag ser detta som något som i grunden är positivt. I Sverige har det här, som nämnts, varit på tal i hundra år. Nordiska rådet hade - detta kan det vara värt att notera - som en av sina första rekommendationer på 50-talet att det var angeläget med en fast förbindelse över Öresund. Nu, 50 år efteråt, är en sådan på väg. Vi har varit positiva till andra broar länder emellan. Ingen här har tagit upp och gnytt över att vi har en fast broförbindelse till Norge. Vi skall t.o.m. bygga om den om vi får råd till det. Vi har flera broar över till Finland. Jag har inte hört vare sig Per-Ola Eriksson eller någon annan klaga över att det finns kanske tre eller fyra broar över den leden. Men på något underligt sätt skulle det vara väldigt allvarligt om vi fick en bro till våra danska vänner. Jag har svårt att spåra djupet i denna tanke. För Västkustens och Sveriges del är vi i behov av en effektiv trafikföring ut mot kontinenten. Det nämndes här att man från Köpenhamn kan resa till Hamburg på två timmar. Detsamma blir förhållandet för göteborgarna som på mindre än två timmar kommer att nå Köpenhamn och i och för sig också Oslo när järnvägsspåren är utbyggda. Det är naturligtvis en väldig förstärkning och förbättring. Ett par ord om det som utskottets talesman sade. Jag har inte så mycket att invända. Han klagade bittert över hur ont om pengar det var och hur svårt det var i budgetförhandlingen med Centerpartiet. Det är möjligt att det var så, men Socialdemokraterna var väldigt lättsinniga i opposition. De infrastrukturmotioner som Lars-Erik Lövdén och andra skrev och röstade för är vi ljusår ifrån i dag. Det är att beklaga den missbedömningen, men vi får väl gneta ihop slantarna. Jarl Lander berömde KOMKOM-utredningen. Jag skulle vilja skicka med: Lägg inte blåpapper under den. Det är mycket som behöver ändras när det gäller KOMKOM, den har alltför många svaga punkter. Till sist litet om miljöfrågan. Om man är besvärad över för mycket bilavgaser tycker jag att vi skall angripa det på annat sätt än genom att stoppa något enstaka brobygge. Vi behöver gå hårt fram med miljökraven på bilparken, men den frågan måste lösas i annan ordning. Allra sist: Det är mycket gynnsamt med broar, och vi gillar broar - över Svinesund, över till Tjörn, t.o.m. "hopp' i älva" där uppe, för att nu citera schlagersångaren. Vi behöver också en bra Öresundsbro.

Herr talman! Alf Svensson har i sin interpellation redovisat synpunkter på moral och etik och frågat statsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta i syfte att förstärka samhällets etiska grundvalar. Interpellationen har överlämnats till mig. Alf Svenssons interpellation tar upp många frågor. Jag begränsar mitt svar till tre huvudfrågor. Den första gäller det missbruk och den omdömeslöshet som ett antal politiska förtroendemän gjort sig skyldiga till. Utan att på något sätt föregripa den rättsliga prövningen är det närmast självklart att de skadat inte bara sig själva utan också det svenska folkets förtroende för politiker och vårt politiska system. Det är en gemensam uppgift för alla politiska partier och för det offentliga samhället att förebygga och förhindra att sådana avarter upprepas. Det finns tre begrepp som kan användas som ledord för hur olika regelsystem bör utformas för att de skall kunna fungera på ett etiskt acceptabelt sätt. Det handlar om öppenhet, tydlighet och rimlighet. Den misshantering av offentliga resurser, som vi har sett exempel på, har ofta ägt rum i miljöer, som varit relativt slutna för insyn och påverkan utifrån. En liten krets av människor har kunnat odla en egen politisk kultur som väsentligen skilt sig från det som medborgarna har rätt att kräva av sina förtroendevalda. Öppenhet innebär att det skall finnas insyn i verksamheten och att de regler som gäller för t.ex. representation, resor och ersättningar skall vara lätta att tillämpa. Öppenhet innebär också att verksamheten är öppen för intryck och att granskningsprocessen fungerar. Detta är av avgörande betydelse både för att motverka missbruk och för att skapa förutsättningar för tillit och förståelse. Reglerna måste därtill vara klara och tydliga. Med otydliga och svårtolkade regler ökar risken för missbruk samtidigt som det blir svårare att utkräva politiskt och juridiskt ansvar av dem som missköter sig. Det går självklart inte att skapa förtroende för det politiska systemet om de villkor som politikerna arbetar under upplevs som orimliga av medborgarna. Men det finns inte alltid ett enkelt svar på vilka förmåner som är rimliga. Ofta krävs en grundlig diskussion där olika värden får ställas mot varandra. Att försöka förenkla diskussionen och bortse från frågornas sammansatta karaktär tror jag är farligt för förtroendet för de demokratiska institutionerna. Att människor upprörs och reagerar mot missbruk och fiffel är ett sundhetstecken och ett uttryck för en god moraluppfattning. Men det är också viktigt att återupprätta förtroendet för politikens förmåga att hantera samhällsproblemen och ekonomin. Det väldiga budgetunderskott som skapades i början av 1990-talet och de därav framtvingade besparingarna och skattehöjningarna har naturligtvis gjort att en del människor känner att samhället, eller politikerna, har lämnat dem i sticket. För att vinna medborgarnas förtroende för politiken krävs att alla förstår politikens nya villkor och begränsningar. För att lyckas med det krävs dialog och samtal. Men det vilar också ett stort ansvar på politikens företrädare att inte ställa ut löften som inte kan infrias. Vad man också skulle önska är att medierna i större utsträckning försökte återspegla politikens villkor och innehåll på ett mer realistiskt sätt. Den andra frågan gäller demokratin och de värderingar som bär upp demokratin. Jag är övertygad om att de allra flesta människorna i vårt land anser att demokratin är omistlig och den enda rimliga styrelseformen. Vi kan ha skilda uppfattningar om religion, moral och politik men alla måste vi klargöra att demokratin bygger på respekt för människovärdet och för fundamentala mänskliga rättigheter. Om demokratins grundfundament - tilltron till det lika och okränkbara människovärdet - skulle komma att rubbas undergrävs hela den idémässiga basen för vår demokrati. Det krävs med andra ord ett ständigt och löpande arbete för demokratins försvar. De larmrapporter som säger att svenska skolungdomar är tveksamma till att Förintelsen verkligen har ägt rum ger eftertryck till detta. Det är just därför som statsministern tagit initiativ till en informationsinsats kring Förintelsen. Demokratin utmanas i dag av många krafter. De senaste årens omvälvande samhällsförändringar öppnar nya möjligheter, men skapar också nya problem. Demokratins kris kan beskrivas på många olika sätt. De många avhoppen från kommunalpolitiska uppdrag som skett sedan förra valet är en allvarlig varningsklocka. Särskilt nedslående är att det främst är kvinnor och ungdomar som lämnar sina politiska uppdrag. Maktkoncentrationen i näringsliv, finansvärld och medier inger stor oro. Regeringen har nyligen tillsatt en kommitté med uppgift att analysera den nya situationen i politik och samhällsutveckling och arbeta fram förslag till hur vårt folkstyre skall kunna vitaliseras och vår demokrati stärkas. Den tredje frågan gäller samhällsmoralen i största allmänhet. Det är självklart att det finns normer och beteenden som vi alla vill stödja, som t.ex. hederlighet, hänsyn och tolerans. Men det går inte att begränsa frågan till enbart detta. En diskussion om moral och etik handlar också om social och ekonomisk rättvisa och här är det alldeles uppenbart att det finns åsiktsskillnader. Jag vill se ett samhälle där välfärd och goda möjligheter kommer alla människor till del. Det handlar ytterst om samhällsmoral, om en tro på solidaritet. Jag tror inte att samhället blir bättre eller rikare om klyftorna ökar; jag tror tvärtom att rättvisan är produktiv. Människan har större mål än den nakna egoismen. Människan är inte bara individualist utan också medlem i en gemenskap, i ett samhälle där vi har skyldigheter inte bara mot oss själva utan också mot våra medmänniskor. Social rättvisa handlar om relationer mellan människor. Människor som lever under helt olika ekonomiska förutsättningar får svårare att förstå varandra. Om människor inte kan förstå varandra blir det också svårare att forma en gemensam syn på etik och moral.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Peterson för svaret. Jag skrev interpellationen enbart för att jag är ängslig för att bristen på respekt för politiker och politik på sikt kan anfräta demokratin. Inget parti har monopol på etik och respekt för demokrati, men jag tror att Thage G Peterson och jag är rörande överens om att, man kanske inte skall säga förakt, men den avoghet, det ointresse och den nonchalans som vi vet i dag riktas mot oss politiker är en fara. Jag tror att det är viktigt att få sagt att vi partipolitiker måste, mer än vad vi i regel visar, agera så att människor uppfattar det som att vi har människors bästa för ögonen mer än enbart eller i synnherhet våra egna partiers. Jag tror att det är något vi måste ta till oss inför framtiden och kommande lagar. Om vi ser tillbaka har det pläderats för en värdeneutralitet i vårt land. Man har sagt att vi skall anpassa lagstiftning efter rådande praxis. Vi har tytt oss till en rättspositivism som jag menar att vi till dels i dag får uppbära skördarna av. Det råder aldrig ett värdemässigt vakuum i ett land. Några värderingar finns, och därför måste vi våga tala om vilka vi vill att de skall vara. Väldigt ofta använder vi alla en massa positivt laddade ord, värdeladdade ord, och vi tror på något sätt att de orden i sig är något slags garant för att allt står väl till etiskt/moraliskt. Jag erinrar mig ganska ofta vad författaren Lars Gustafsson skrev för en del år sedan, och jag ber att få citera det. Han är drastisk - han är ju författare - men det ligger ändå något tankeväckande i det han säger: "Sådana begrepp som solidaritet, fred, jämlikhet och rättvisa är ingenting annat än relationsbegrepp, som får sin etiska vikt först i det ögonblick vi vet vilka deras relata är. Solidaritet med den ariska rasen är otvivelaktigt också en form av solidaritet, den stillhet som rådde i Warszawaghettot, sedan det judiska upproret slagits ned, var otvivelaktigt också en form av fred, jämlikheten mellan slavarna i en sibirisk guldgruva kan tänkas komma den absoluta jämlikheten mycket nära. Om A bestraffas med nackskott för svartabörshandel, kräver givetvis rättvisan att också B bestraffas så. Alla dessa exempel är exempel på solidaritet, fred, jämlikhet, rättvisa, men inte på den solidaritet, fred, jämlikhet eller rättvisa som är värd att kämpa för. De rymmer i sig inga värden, lika lite som begreppet effektivitet gör det. En mordbrännare kan vara mer effektiv än en brandkår." Jag tycker att det är det vi missar i den här debatten, Thage Peterson. Vi vågar så sällan tala om vilken etik det är. Var har våra etiska värderingar sina rötter? Varför skall vi norr om Öresund vara så ängsliga för att uttala detta?

Herr talman! Som framgår av mitt svar, delar jag Alf Svenssons oro för den troligen tilltagande minskningen av förtroendet för politiker och det politiska systemet. Det är allvarligt. Det är därför jag menar att vi i ökad grad borde få en allmän debatt i det offentliga rummet för att ta upp dessa frågor. Som Alf Svensson väl känner till, har det socialdemokratiska partiet lagt ned mycken tid på att diskutera de här frågorna. Vi tillsatte en särskild etikkommitté under ledning av riksdagsmannen Arne Kjörnsberg. Vi har arrangerat hundratals möten lokalt och regionalt, och tusentals av våra medlemmar och förtroendevalda runt om i landet har deltagit i diskussioner och debatter. Många skrev dessutom ned sina tankar och slutsatser och skickade brev till arbetsgruppen. Arbetsgruppens förslag och synpunkter har presenterats, som Alf Svensson säkert vet, i en omfattande rapport. Den tar upp många viktiga frågeställningar som berör frågan om etik och moral, nämligen politikerrollen, chefslönerna, fallskärmarna, politikers arvoden, pensioner och övriga förmåner, representation, ekonomisk brottslighet och skattefusk. Det är bara några av de frågor som har behandlats. Jag önskar att fler intressegrupper, inte minst näringslivet, skulle vilja diskutera den här frågan litet djupare och kanske också ta den litet mera allvarligt, därför att detta är ett samhällsproblem. Alf Svensson och jag är i grunden överens om detta. Jag vill också gärna lyfta fram den nya norska regeringens uppfattning: Vi ser tendenser till en girighetskultur i ekonomi och näringslivet, skattefusk och svart ekonomi, ökad materialism. Det har lett till att vi i vårt land har fått se fler våldtäkter, mer bruk av våld, familjer och närmiljökontakter vittrar ned och extrema ungdomsmiljöer växer fram. Detta är en norsk beskrivning, som vi helt säkert också kan omsätta i den svenska strukturen. Det är här jag skulle vilja göra följande tillägg. Det krävs mer av ett gemensamt ansvarstagande, mer av solidaritet och mindre av egoism och girighet i det svenska samhället. Också Sverige behöver goda förebilder inom såväl politik som organisationer och näringsliv, som kan återupprätta sammanhållningen i samhället. Vad är det vi vet? Jo, vi vet att ett förfall i samhällsmoralen får ekonomiska följdverkningar. Om redan högavlönade ökar sina löner kraftigt eller ges orättfärdiga fallskärmsavtal, som vi har sett bevis på under de senaste åren, försvåras ju lönebildningen, vilket i sin tur förhindrar möjligheterna att pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen. En god etik och en god samhällsmoral kan inte skapas genom beslut i politiska församlingar. Det är Alf Svensson och jag säkert också helt överens om. Det måste växa fram inom varje människa i samspel med omgivningen. Här måste var och en av oss göra klart att vi kan sätta gränser och handla utifrån värderingar som kan tjäna som förebild också för andra. Det är alltså nödvändigt att ha det som utgångspunkt. Det gäller såväl i politiken som inom näringslivet och på det privata planet. Jag vill avsluta detta inlägg med att säga att politik i en demokrati handlar ytterst om vilken samhällssyn som skall prägla samhället. Inte heller kan det läras ut i skolorna eller genom statliga kampanjer, även om skolundervisningen kanske är det viktigaste vi har att erbjuda på det här området, utan färdriktningen måste avgöras genom en öppen diskussion och kort sagt genom demokratins vardagliga metoder. Där tror jag att vi i Sverige i dag behöver en förnyelse.
Herr talman! Jag tror inte heller att man på något sätt kan fatta beslut här i kammaren och slå klubban i någon kateder eller pulpet och säga att nu skall respekt för etik gälla. Jag är litet besviken över att statsrådet inte alls i interpellationssvaret lyfter fram - såvitt jag har kunnat läsa ut, och jag har läst det flera gånger - familjens roll, föräldrarnas roll. Jag tror nämligen att det är föräldrars viktigaste uppgift att implementera, att överföra, respekt för värden. Sedan tror jag att skolan därefter har sin oersättliga roll. Där dröjer det sig kvar i mitt medvetande, Thage Peterson, hur sällsamt vi fick kämpa - inte bara mot socialdemokrater utan också mot andra partier, som då var i regeringsställning - för att få in att skolan skall vara förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Det var inte lätt att få detta medgivet. Det gick faktiskt först när en jude och en muslim stod i utbildningsutskottet här i riksdagen och sade: Skriv in detta! Om ni inte känner er egen identitet kommer ni inte att respektera vår. Det är där jag tror att den stora missen är. Jag kommer ihåg att man 1964 inte fick använda ordet etik. Nu är det på modet, men vi har ännu inte kommit till det steg där man vågar tala om vilken etik det är. Tiden går så oerhört fort i de här sammanhangen, och det här är någonting som vi egentligen skulle behöva ha en speciell debatt om. Där borde alla vara involverade, och inte bara en liten grupp riksdagsledamöter. Jag tror nämligen att det här är det viktigaste. Det är den debatt som borde komma före debatten om äldreomsorg, som borde komma innan vi talar om löneoch fördelningspolitik. Jag vill gärna, herr talman, läsa upp vad författaren Stig Claesson, Slas, skriver i sin bok De tio budorden. Jag vågar säga att jag har citerat detta hundra gånger, och jag gör det med lika stor förtjusning varje gång. Han säger: De tio budorden innehåller i all sin korthet människans sedan tidernas morgon samlade erfarenheter, hur vi kan leva tillsammans och gemensamt på detta klot. Vi har stora svårigheter att respektera varandra, då vi ju avsevärt skiljer oss till klädsel, till vanor, till uppförande, till utseende, till hudfärg och tro. De tio budorden är kanske vårt viktigaste kulturarv. Om budorden överlämnades till människorna av en gud eller inte får var och en tro som han vill, men vi kan inte låta bli att tro på de tio budorden, för budorden finns. Så långt författaren. Därför är jag lika förvånad varje gång att det skall vara så stört omöjligt att få oss, som jag sade avslutningsvis i mitt förra inlägg, norr om Öresund att våga tala om de här budorden, som generation efter generation och lagstiftare efter lagstiftare har insett vara det centrala. Vem kan tycka någonting annat än att den gyllene regeln skulle underlätta för oss allihop: Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni göra dem. Det gäller för näringslivet. Det gäller för fackföreningsrörelsen. Det gäller i Gränna. Det gäller i Motala. Det gäller på statsrådsbänkar. Det gäller oss alla. Men vi måste våga tala om att etiken inte lever i lufttomt rum, utan att den har sina rötter. Herr talman! Jag skäms på inga vis i världen över att tala om att vi har ett etiskt modersmål, precis som vi har ett språkligt. Det språkliga modersmålet är svenskan, men vårt etiska modersmål är den judiskkristna etiken. Kan inte Thage G Peterson bestyrka det i nästa inlägg?
Herr talman! Naturligtvis har familjen stor, för att inte säga avgörande, betydelse för vilket bagage som barn och ungdomar får med sig ut i livet när det gäller att kunna skilja på rätt och fel och gott och ont och att lära sig att visa hänsyn. Jag vet också att alla barn inte lever i en familjesituation där de får detta bagage med sig. Därför är det oerhört viktigt att samhället fungerar genom barnomsorg, föreningar och folkrörelser som också tar sin del av ansvaret för att fostra unga medborgare i livet. En god etik och moral måste naturligtvis komma från människorna själva. Vi kan mycket väl hitta stöd i den kristna etiken. Jesus grundläggande moraliska budskap var ju att vi skulle älska vår nästa lika mycket som oss själva. Vad gäller denna bit, Alf Svensson, är bibeln tydlig. Vi har rätt att älska oss själva, men vi får inte glömma hänsynen till medmänniskorna i vår omgivning och till samhället i stort. Vad var det Jesus menade? Jo, han menade att det var kärleksbudskapet som var grunden för alla andra bud. Det gäller de enkla ord som fanns i interpellationssvaret: hänsyn och ansvar. För mig som socialdemokrat är detta viktigt. Etik och moral innebär också en demokratisk etik och moral. Solidaritet och gemenskap skall prioriteras. Då räcker det inte med läpparnas bekännelse eller rundhänta löften. Då gäller det satsningar och skattepengar till de svaga i samhället vad gäller vård, omsorg och skola. Som Alf Svensson väl vet avslöjade Jesus fariséerna, som pratade utan att handla. Jag är som socialdemokrat fast övertygad om att vi måste få människorna i Sverige att förstå att politiken angår alla medborgare. Om vi vill ha ett samhälle som präglas av rättvisa och solidaritet kan vi inte undvika att satsa avsevärda miljarder på vård, omsorg och skola. Detta är grunden för den socialdemokratiska regeringens satsningar på detta område. Alf Svensson vet vad det ledande oppositionspartiet i Sverige och i denna riksdag har sagt om de förslagen. Man har gjort tummen ned. Vad Alf Svensson tycker kan vi kanske få höra i en senare replik. Jag vill peka på den fråga som jag tog upp i mitt interpellationssvar. Jag kanske kan få Alf Svensson att reagera på den punkten. Jag känner i dag en utomordentligt stor oro för att så många ungdomar lämnar politiken. Nästan 7 000 ungdomar och kvinnor har lämnat sina kommunalpolitiska uppdrag sedan förra valet. Det är en enormt farlig utveckling. Vi måste fundera över vad vi tillsammans kan göra för att förhindra att alla de som en gång brann för politiken och kände en lidelse när det gällde att uträtta någonting för kollektivet och arbeta för ett samhälle med hänsyn och solidaritet - de som valde att bli aktiva i samhällslivet - nu hoppar av. Politiskt arbete är sällan enkelt, som Alf Svensson och jag vet om. Det är heller inte så glamoröst eller ekonomiskt lönsamt. Det är vardagsslit. Denna fråga borde fler, både i denna kammare och ute i landet, intressera sig för. Hur får vi fram en situation där ungdomen på nytt kan återvända till det demokratiska vardagsarbetet? Jag menar, och det skrev jag i många artiklar inte minst under min tid som talman, att det inte är något fel på det politiska intresset. Däremot ser jag utvecklingen mot att man lämnar det politiska vardagsarbetet som en bekymmersam utveckling.
Herr talman! Jag har ingen möjlighet att ta upp allt detta, för jag har två minuter till mitt förfogande. Vi hinner inte tala så mycket om det, men jag är glad över att Jesus har nämnts i denna kammare så många gånger av Thage G Peterson. Jag tror inte att hans namn har nämnts på många år i denna salong. Jag tror nämligen att vi har väldigt mycket att hämta därifrån. Det är klart att minnena från den tid då vi fick kämpa så vådligt för att få fram att skolan skall vara förankrad i kristen etik och västerländsk humanism dröjer sig kvar. Det var så omöjligt den gången. Men låt oss glömma det nu och vara glada för att Kristdemokraterna i det avseendet lyckades genomföra någonting mot Socialdemokraternas vilja. Alla barn får inte med sig etik i bagaget. Det är rätt. För den skull kan vi inte låta bli att auktorisera dem som klarar av att leverera etik till barnen så att de får den med sig i sitt bagage. Thage G Peterson säger att en god etik bör komma från människorna själva. Jag tror att familjerna och skolan måste leverera mycket. Thage G Peterson och jag är överens. Skolan måste ta upp frågorna och resonera om dem och så tidigt som möjligt få oss att förstå att det finns värden som man inte kan springa ifrån och som är förankrade i, sammanfogade med och kopplade till vår demokrati. Jag vet inte riktigt vem det var som skulle känna sig som farisé. Jag har inte tänkt att stämpla någon som farisé. Thage G Peterson talade om det här. Jag tycker att det är viktigt att vi inte stämplar vissa som fariséer. Det ligger inte precis i linje med vad kristen etik påbjuder. Det är att göra så gott vi kan och så gott vi förstår och förmår, och göra det av ett ärligt hjärta utan att påstå att man själv är bättre än alla andra. Det var nämligen det som var mest utmärkande för fariséerna. De talade om hur duktiga de var själva. Där får vi politiker se om våra hus litet till mans.
Herr talman! Det var absolut inte min tanke att stämpla Alf Svensson som farisé. Däremot har jag ibland litet svårt att följa med i turerna hos vissa politiker. Man är våldsamt engagerad för vård, omsorg och skola, men så är man inte beredd att satsa ytterligare resurser för att sätta kraft bakom orden. Jag hoppas också, Alf Svensson, att Kristdemokraterna skall lyckas med att omvända det största oppositionspartiet vad gäller motståndet mot att satsa på vård, skola och omsorg. Jag utgår faktiskt från att Alf Svensson inte kommer att sätta sig i en moderatledd regering som inte ökar statsbidragen till vården och skolan. Jag hoppas att det valet inte skall behöva ske i höst utan att det socialdemokratiska partiet får fortsatt förtroende av svenska folket. Jag skall ta upp en fråga till, väl medveten om att Alf Svensson inte har någon replik för att svara. Jag tror inte att vi är oense på den punkten. Jag tror att etik och moral borde kunna föras upp på skolschemat i större utsträckning än vad som sker. Det finns exempel på skolor som faktiskt har etik och Internet på skolschemat. Vi står inför en situation då informationsteknologin kommer att göra allt större landvinningar i Sverige. Människorna kommer i hemmen och på arbetsplatserna att överösas av information av alla de slag. Då blir det än viktigare att människorna förmår att prioritera, granska och ifrågasätta och avgöra vad som är rätt och fel. Det gäller vad som är moraliskt och etiskt riktigt i informationsmängden. Det är där jag menar att skolan och folkbildningen har enormt viktiga uppgifter vad beträffar att göra barnoch ungdomsgenerationen bättre rustad. Både Alf Svensson och jag har kommit litet upp i åren, och vi återkommer ofta till hur det var hemma i Småland på 50 och 60-talen. Det är inte gångbart i dag. Det kommer att bli helt nya situationer på 2000 talet. Det är vår uppgift som äldre politiker att se till att ungdomar och barn har en så god ryggsäck som möjligt när de möter problemen senare i livet.

Herr talman! Hans Hjortzberg-Nordlund har frågat om jag är beredd att redovisa de skäl som ligger bakom förslaget att lägga ned Rådet för högpresterande datorsystem, HPD-rådet. Regeringens förslag angående högpresterande datorsystem omfattar tre olika delar. För det första förs medel för högpresterande datorsystem till anslaget för dyrbar vetenskaplig utrustning. För det andra anpassas anslagstekniken för dessa ändamål till vad som numera gäller normalt för statsbudgetsanslagen, dvs. stora investeringar betalas inte i sin helhet vid anskaffningen utan enligt en avskrivningsplan anpassad till den beräknade användningstiden. För det tredje har regeringen av statsfinansiella skäl föreslagit en minskning med 25 miljoner kronor av de resurser som sammantaget står till förfogande för dyrbar vetenskaplig utrustning och för högpresterande datorsystem samt att dessa resurser i fortsättningen ses i ett sammanhang. Genom att resurserna för högpresterande datorsystem och resurserna för dyrbar vetenskaplig utrustning fortsättningsvis behandlas i ett sammanhang finns inget behov av ett särskilt organ som HPD-rådet för att fatta beslut om anslag. I Forskningsrådsnämndens kommitté för finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning kommer att ingå ledamöter med kompetens inom området högpresterande datorsystem. Självfallet kommer också personer med kompetens inom detta område att medverka i beredningen av ärenden. Till yttermera visso har regeringen också i budgetpropositionen uttryckligen angivit att de åtaganden som gjorts inom området högpresterande datorsystem skall beaktas vid medelsfördelningen för de kommande åren. Svensk forskning har i ett internationellt perspektiv mycket goda resurser. Inte minst är utrustningsstandarden vid universitet och högskolor hög. Detta avspeglas bl.a. i att forskningsråden, när budgetanslagen under det senaste året anpassats till resurstilldelningen från de nya forskningsstiftelserna, valt att helt eller i stor utsträckning avstå från att anvisa särskilda medel till utrustning. Därtill kommer betydande tillskott från andra finansiärer. Den besparing som regeringen av statsfinansiella skäl har föreslagit på medlen för dyrbar vetenskaplig utrustning och högpresterande datorsystem är mot denna bakgrund blygsam. Svensk forskningspolitik bygger på att regering och riksdag gör övergripande bedömningar, medan den närmare resursfördelningen och planeringen sköts av vetenskapligt kompetenta organ. Avvägningen mellan å ena sidan personalinsatser eller andra forskningskostnader och å andra sidan utrustning av olika slag bör således i princip inte vara en statsmaktsfråga utan avgöras av forskningsmyndigheter och av dem som svarar för den närmare planeringen och genomförandet av forskning. Att medlen för dyrbar vetenskaplig utrustning och medlen för högpresterande datorsystem nu samordnas och ansvaret för medelsfördelningen ligger på forskningsrådsnivå ser jag som ett steg mot vad som således är den normala rollfördelningen. Frågan kan naturligtvis ställas om insatserna för dyrbar vetenskaplig utrustning över huvud taget skall öronmärkas. Det rör sig dock här om mycket stora åtaganden, som kan vara svåra att planera in inom vanliga anslagsramar, varför den nuvarande ordningen tills vidare bör behållas. Den parlamentariska forskningspolitiska utredningen, som tillsattes i somras, har i uppdrag att bl.a. behandla rollfördelningen mellan statsmakter och myndigheter. I detta ingår givetvis att analysera behovet av fortsatt öronmärkning av medel för olika ändamål. Till den större frågan får vi således anledning att återkomma här i riksdagen när utredningen lagt fram sina förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Regeringen vill göra en nedskärning på Rådet för högpresterande datorsystem, och det oroar oss. Enligt den utredning som föregick beslutet om inrättandet av Rådet för högpresterande datorsystem förelåg en risk för att Sverige skulle komma långt efter andra jämförbara länder när det gäller högteknologisk forskning, bl.a. genom avsaknaden av moderna superdatorer. Det visade sig också snabbt efter tillkomsten av dessa datorer att det blev ett uppsving vad gäller svensk högteknologisk forskning, och det betraktas nu som en internationellt god resurs för landet. Att då börja skära i denna satsning tycker vi är märkligt. Regeringen nämner några olika förslag och skriver i svaret att "regeringen av statsfinansiella skäl föreslagit en minskning med 25 miljoner kronor av de resurser som sammantaget står till förfogande för dyrbar vetenskaplig utrustning". Då glömmer regeringen - i det här fallet utbildningsministern - att man redan har ålagt rådet en besparing på 43 miljoner kronor. Det handlar alltså om en besparing på 68 miljoner kronor. Det urholkar mycket snabbt det arbete som utförs. Utbildningsministern säger också att det naturligtvis kommer att sitta experter i Forskningsrådsnämndens kommitté för finansiering av dyrbar vetenskaplig utrustning, som skall ta hand om det här i framtiden. Men hur skall de på ett effektivt sätt kunna välja mellan olika andra anslag? Det finns redan i dagsläget ett anslag. Låt oss då behålla det. Framför allt: Varför inte avvakta den forskningspolitiska utredningens förslag? Utredningen skall ju vara färdig inom ett år. Det hade varit en betydligt bättre väg att gå än att på det här sättet dels försöka beskära rådet med så mycket som 68 miljoner kronor innevarande år, dels också överföra detta till Forskningsrådsnämnden. Vi vet inte vad resultatet blir mer än att forskningen på de här områdena kommer att minska. Vad nu än utbildningsministern säger om satsningar på olika områden i Sverige visar det sig att det är den naturvetenskapliga och delvis den tekniska grundforskningen som i slutvarvet drabbas. De områdena drabbas speciellt hårt av den här typen av minskade satsningar på den verksamhet som har utförts vid de olika datorcentralerna. Jag tycker att det är en utomordentligt beklaglig väg som regeringen här har valt, och jag skulle därför vilja fråga utbildningsministern vilken prövning man har gjort på Utbildningsdepartementet innan man kom fram till det här beslutet. Vilken värderingsgrund, utöver den rent statsfinansiellt tekniska som utbildningsministern angav i svaret, ligger bakom? Har man på departementet gjort någon konsekvensanalys för det svenska samhället på forskningssidan? Jag träffade i går en forskare på ett av våra största läkemedelsföretag, som var utomordentligt oroad över utvecklingen på de svenska högskolorna och universiteten och med beklagande antydde för mig att man var tvungen att lägga nya satsningar på den amerikanska östkusten. Detta tycker jag är klart oroväckande, och jag tycker också att regeringens förslag i det här fallet är klart oroväckande.
Herr talman! Normalt brukar Moderaterna vara för att man inte har onödig byråkrati i statsförvaltningen. Det är inte nödvändigt att ha två särskilda organ som sysslar med i princip samma saker. Också högpresterande datorsystem är en del av den dyrbara vetenskapliga utrustningen, och det finns goda skäl att ha ett organ som hanterar detta. Anslagskonstruktionen i detta fall är densamma som tillämpas i hela statsförvaltningen. Det finns ingen anledning att ha någon särskild anslagskonstruktion just här. Det innebär alls inte några omläggningar. Det innebär alls inte att det blir en besparing nästa år på 68 miljoner i den meningen att man får mindre resurser till att köpa dyrbar vetenskaplig utrustning. Det handlar om en omläggning av systemet. De 43 miljoner kronor som den omläggningen innebär kommer inte att märkas i form av mindre resurser nästa år för inköp av utrustning. En annan fråga är hur mycket pengar man på sikt vill ge till det här anslaget. Det är en senare budgetfråga. Det jag på sikt tycker är rimligt är att man lägger in pengarna i de normala forskningsanslagen och att de kompetenta forskningsorganen får avgöra hur mycket man skall lägga ned på utrustning respektive annat. Sverige har en mycket god utrustningsstandard. Det är allmänt och internationellt omvittnat. Internationella utvärderingar ger i allmänhet mycket höga betyg till kvaliteten i svensk forskning, även om det förvisso också finns brister. I detta ingår i allra högsta grad att Sverige har en hög nivå när det gäller utrustningen, även om forskare, liksom andra grupper, förstås alltid gärna vill ha ännu mer. Det är inte något specifikt just på forskningens område. Detta gäller också svensk forskning i allmänhet. Svensk forskning är internationellt sett en mycket välfinansierad verksamhet. Sverige ligger i internationell topp när det gäller offentliga medel till forskningen - möjligen har något land en högre andel, men frågan är om det ens är det nu. Forskningsresurserna har också ökat, trots de besparingar som har genomförts. Så när det gäller forskningens volym och forskningsfinansieringen finns det absolut ingen anledning till oro. När det gäller satsningen på det biomedicinska området är just det ett av våra allra största forskningspolitiska områden. Satsningen, sammantaget i samhället, uppgår säkert till över 1 miljard - det är litet svårt att se alla rännilar, för det finns också privata finansiärer i det här sammanhanget. Sverige har alltså här en stark ställning. Sedan är det en annan sak att internationella företag naturligtvis ser över hela sitt verksamhetsområde och också utnyttjar detta när det gäller att förlägga forskning på olika håll. Men Sverige har en stark ställning i forskningshänseende, och den mycket blygsamma besparing på 25 miljoner kronor som nu har genomförts kommer på intet sätt att rubba den positionen.
Herr talman! Utbildningsministern använder fagert tal om de satsningar som görs på den svenska forskningen. Men lika väl som han talar vackert använder han en nålsticksmetod mot vissa områden som drabbas av besparingar, t.ex. det område som vi nu diskuterar. Nu säger utbildningsministern att det visst inte är tal om en sänkning med 68 miljoner totalt, alltså de 25 miljoner som utbildningsministern talar om plus de 43 miljoner som redan finns där som besparing. I stället skall man kunna få de här 43 miljonerna i kommande budgetbehandlingar. Det skulle vara väldigt bra om utbildningsministern ville upprepa det. Det skulle då innebära att man nästa år kommer att få ett oförändrat anslag. Det kan ju vara en nyhet, ty det strider mot vad som har gjorts och sagts i andra sammanhang.

Man verkar vara klart ointresserad av att hålla uppe den svenska kompetensen på det här området. Sverige lade sig, med upprättandet av de här superdatorerna, som ett av de ledande länderna i världen för den typ av komplicerad forskning som man kan göra med hjälp av dessa datorer. Men man har kommit i gång ganska sent - den i Linköping invigdes så sent som i augusti. Sådana här datorer kräver en alldeles speciell infrastruktur runt omkring sig och en alldeles speciell kompetens, och det är inte möjligt för någon enskild aktör att från det ena året till det andra skaffa sig sådan här utrustning, utbilda personalen och få det att fungera på ett effektivt sätt. Den typ av forskning som bedrivs här - jag tänker t.ex. på olika typer av teknikvetenskapliga beräkningar eller det som diskuterades i går här i huset i ett annat sammanhang, nämligen långsiktiga klimatstudier, där stora kapaciteter på beräkningssidan behövs - kommer vi inte att kunna utföra om de här nedskärningarna får det genomslag som vi fruktar. Vi tycker att det är beklagligt att man har valt den här vägen. Vi hade föredragit att man från regeringens och utbildningsministerns sida hade avvaktat den forskningspolitiska utredningen så att man kunde ha tagit ett helhetsgrepp på hela det här området.
Herr talman! Rune Rydén har ju övertagit den här interpellationen på grund av sjukdom, så jag har full förståelse för att han inte är helt insatt i frågan. Omläggningen av anslagssystemet innebär visserligen att anslaget nästa år blir mindre. Men det betyder inte att man kan köpa mindre, för man betalar det här på ett annat sätt. Man betalar det på samma sätt som alla andra statliga investeringar, dvs. man får stå för amorteringar och sedan avskrivs det under en följd av år. Då får man överväga hur mycket anslag som skall ges till den här typen av utrustning. Det är därför som den faktiska besparingen är 25 miljoner kronor. Och det är alldeles uppenbart att 25 miljoner kronor, av en samlad offentlig satsning på forskningen i det här landet på omkring 20 miljarder, är en oerhört blygsam besparing. Att i det sammanhanget tala om att vi inte längre skulle kunna göra nödvändiga beräkningar är med förlov sagt en betydande överdrift.
Herr talman! Jag skall då bara koncentrera mig på de 43 miljonerna. Jag tror att utbildningsministern inte riktigt vill kännas vid att den här besparingen faktiskt ligger fast. Man må räkna med att det skall betalas på ett annat sätt, men man rullar det i så fall framför sig och har alltså inte tillräckligt mycket medel till sitt förfogande. Jag vill citera ur utredningen SOU 1997:69, s. 56: "Utrustningsanslaget måste då beräknas till 48 miljoner kronor för 1998 och 43 för 1999, motsvarande en 'besparing' gentemot nuvarande anslagsnivå om 43 miljoner kronor för 1998 och 48 för 1999." Jag tycker att detta talar för sig själv.
Herr talman! Vi rör oss nu i de högre budgetrymderna. Om man lägger om från ett system där man betalar alltsammans på en gång till ett system där man i stället gör en investering och sedan finansierar den och gör avskrivningar under en följd av år uppstår i själva omläggningsögonblicket en sådan situation att man kan dra ned anslagen och ändå göra de nödvändiga uppköpen. Det är det som är själva innebörden av det här förslaget, och det är därför jag kan säga att frågan om hur det blir på längre sikt får avgöras i budgetbehandlingen. Det är naturligtvis helt rätt att forskningsområdet lika väl som alla andra statliga områden måste spara och att vi måste se till att resurserna utnyttjas effektivt. Men jag kan verkligen på mycket goda grunder säga att svensk forskning står väl rustad - i bokstavlig mening: Vi har en hög utrustningsnivå. Det gäller de mest avancerade maskiner som man kan tänka sig. Vi står också väl rustade när det gäller den personliga kompetensen och kompetensnivån inom forskningssystemet.

Herr talman! Lars Stjernkvist har frågat mig hur ansvaret för konsekvenserna för enskilda människor och de orter där företagen verkar bör fördelas mellan företag och samhälle vid större strukturförändringar inom företag - en mycket spännande fråga. Bakgrunden till Lars Stjernkvists interpellation är Ericssons beslut att genomföra en omstrukturering av sin produktion i Norrköping. För Norrköpings del är det enligt vad jag har erfarit enligt nuvarande planer drygt 500 personer som är uppsagda och kan räkna med att förlora sina jobb den 30 april nästa år. Antalet arbetstillfällen som faller bort i samband med Ericssons förändringar uppgår till ca 1 200. Lars Stjernkvist känner till att regeringen nu bereder förslagen i en rapport som landshövding Björn Eriksson fick i uppdrag att utarbeta i samband med att Ericssons neddragning blev känd. Rapporten innehåller många intressanta förslag till åtgärder för ett långsiktigt omstruktureringsarbete och berör många områden. Förutom förslag om reguljära arbetsmarknadsoch näringspolitiska insatser finns förslag om åtgärder främst inom forsknings och infrastrukturområdena, men även inom utbildnings och kulturområdena. När Lars Stjernkvist tar upp frågan om ansvaret vill han föra en principiell diskussion om samarbete och ansvar mellan den privata och den offentliga sektorn vid större förändringar i näringslivet. Den 25 april i år besvarade jag en interpellation med liknande frågor från Lars Stjernkvist. Även då gällde en av frågorna växelspelet mellan företagen och det omkringliggande samhället. Den interpellationen ställdes också mot bakgrund av Ericssons då planerade neddragningar i Norrköping. I mitt svar anlade jag ett allmängiltigt perspektiv. Mot bakgrund av den utveckling av konkurrensen som äger rum globalt drog jag tre viktiga slutsatser, som jag gärna upprepar. För det första: Oavsett vilken strategi ett företag väljer, anser jag att det, utöver lagstadgade åtaganden, kvarstår ett moraliskt ansvar för företaget gentemot de anställda och den bygd som företaget verkar i. För det andra: Lagstiftning avseende sociala och arbetsrättsliga förhållanden måste harmoniseras på det internationella planet. I dag finns det för stora skillnader mellan olika länder inom detta område. För det tredje: I det kunskapsbaserade samhället tenderar banden mellan näringsliv och samhälle att bli tätare. Tillväxtmiljön runt ett företag har en avgörande betydelse för såväl företagets konkurrenskraft som samhällets utveckling. Här tänker jag främst på företagens behov av väl utbildad arbetskraft. Jag konstaterade också i mitt svar att jag delar Lars Stjernkvists uppfattning att detta är frågor som är viktiga att debattera. Men samtidigt varnade jag för att skapa opinioner för att de stora transnationella företagen inte skall kunna förändra sin produktionsstruktur i Sverige. Det skulle långsiktigt kunna leda till mycket negativa resultat för vårt land. Den alltmer globaliserade ekonomin med ökad rörlighet på en mängd områden har de facto reducerat statens inflytande på det ekonomiska området. Det kan därför inte nog understrykas hur viktigt det är med framför allt kompetent arbetskraft för att vi skall kunna hävda oss i den internationella konkurrensen. Därför satsar regeringen kraftfullt på att höja arbetskraftens kompetens. Det är helt enkelt nödvändigt för att de högteknologiska och avancerade företag som verkar här i landet skall kunna fortsätta att utvecklas. Vikten av en dialog mellan företag och samhälle underströks också. När det gäller Ericsson i Norrköping förs den och har redan lett till positiva förändringar jämfört med utgångsläget när beskedet om neddragning fattades. Jag utgår ifrån att den fortsatta dialogen leder till att Ericsson bidrar positivt till fler insatser i Norrköping. Diskussioner förs bl.a. om en förnyelse och omlokalisering av IMC, Industriellt Med hänvisning till tidigare goda resultat av stöd till småföretag föreslår landshövding Björn Eriksson i sin rapport mer pengar till länsstyrelsen för småföretagsstöd. Regeringen kommer också att anslå medel som gör det möjligt att bevilja ytterligare småföretagsstöd. Jag anser också att sådana satsningar är viktiga för att diversifiera näringslivet och göra samhällen mindre sårbara vid strukturomvandling inom en näringsgren. Till sist vill jag påminna om att Norrköping är en av Sveriges största städer som ligger i en expansiv region med goda framtidsutsikter. Staden har tidigare genomfört en framgångsrik omvandling av sitt näringsliv och kan säkert fortsätta på den vägen. De nuvarande problemen kan bl.a. därför enligt min bedömning i stor utsträckning klaras av, förutom med hjälp av Ericssons insatser inom ramen för närings-, utbildnings och arbetsmarknadspolitiken.
Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag tycker är ett bra svar. Om jag så småningom får åtminstone ett förtydligande tycker jag att det är ett mycket bra svar. Jag återkommer till det. Jag har ytterligare en fråga till statsrådet, men först en mer allmän principiell deklaration från min sida. Det som nu händer i Arboga, i Alingsås och i min hemkommun Norrköping visar, precis som statsrådet säger, att de här kommunerna är sårbara. Beroendet av stora globalt verkande företag skapar naturligtvis en sårbarhet. Men sårbarheten gäller inte bara kommunerna. Jag vill påstå att det som händer i Norrköping också visar att företagen är sårbara. Naturligtvis måste de hänga med i konkurrensen, och det måste finnas en förståelse för att det behövs snabba och stora förändringar när omvärlden kräver det. Det är rimligt att företagen ställer det kravet. Men samtidigt behöver företagen långsiktiga samhällsinvesteringar för att kunna växa och utvecklas. Här finns naturligtvis en motsättning. Den har kommit till uttryck väldigt tydligt i min hemstad Norrköping, där Ericsson å ena sidan har krävt omfattande investeringar i vägar, järnvägar och flyg för att kunna verka och fungera. Man har ställt krav på utbildning och annat. Det är investeringar som tar lång tid och som kräver uthålliga satsningar från samhällets sida. Å andra sidan säger man, inte minst i dag: Ni måste förstå att vi måste anpassa oss till omvärldens krav, och det kräver snabba förändringar. Lösningen på den här konflikten, där håller jag med statsrådet, är inte att vi säger nej till förändringar. Det tror jag vore förödande. Självklart måste Ericsson och andra företag anpassa sig till omvärldens krav. Lösningen heter just samverkan. Jag blir ibland litet förvånad och skrämd när företagsledare antyder att det är något slags svaghetstecken när man visar samhällsansvar. Jag tror inte alls det. Om man skall få förståelse för de långsiktiga, uthålliga samhällsinvesteringarna krävs det självklart också att företagen är beredda att ta ett ansvar för att människor inte råkar illa ut när förutsättningarna ändras och att kommuner inte får bära orimliga sociala kostnader. Det som nu händer i Norrköping leder inte till slutsatsen att vi skall förhindra att Ericsson gör strukturförändringar, utan slutsatsen är att Ericsson och staten, och självklart också vi i kommunen, måste hjälpas åt för att se till att den här strukturförändringen sker på ett socialt rimligt sätt. I min interpellation hade jag två konkreta önskemål. Jag pekade på vad staten och Ericsson kan hjälpa till med. Jag får ett klockrent svar från statsrådet, nämligen att det kommer mer pengar till småföretagsutveckling. Det är ett viktigt besked. Lösningen i Norrköping är inte att vi skall få ett nytt Ericsson med 1 200 anställda, utan lösningen är att vi skall få hundratals små och medelstora företag som tillsammans förhoppningsvis skall ha ännu fler anställda än de som nu bortfaller. När det gäller Industriellt Mikroelektroniskt Centrum, ett omöjligt namn, är svaret inte riktigt lika klockrent. Jag kan läsa mellan raderna att det finns ett engagemang. Om vi skall kunna förverkliga det, krävs det både ett engagemang från statens och från Ericssons sida. Statsrådet kan självklart inte svara för Ericssons del, men för att vinna klarhet om statsrådets uppfattning: Innebär det som står i svaret att staten för sin del är beredd att gå in med ett engagemang och att vi kan förverkliga detta under förutsättning att Ericsson också ställer upp?
Herr talman! Det är mycket som är nytt. Bara under detta decennium har vi fått en ny arbetsmarknad. Vi har fått nya arbetsmarknadspolitiska förutsättningar, och vi har delvis fått ett nytt samhällsklimat. Nämner man orter som Norrköping, Bengtsfors i Dalsland, Lund, Alingsås och varför inte Arboga, kan man notera att de har det gemensamt att det har gått snabbt. Det har drabbat många löntagare. Det har slagit hårt, inte bara mot företag och anställda, utan också mot omgivande orter. Dessutom aktualiserar fenomenet fjärrstyrningens problem. Jag tror att det, utifrån att det är ett snabbt föränderligt samhälle, med massarbetslöshet också i Sverige, och stora krav på företag och anställda, är viktigt att fundera över vilket regelsystem vi skall ha framöver. Jag nämnde några orter. I den lilla bruksorten Lear Corporation. I Norrköping är det Ericsson, vilket har poängterats särskilt här. I Alingsås är det Electrolux som drabbas. Hundratals personer blir uppsagda. I Alingsåsfallet är det ett stort dråpslag också mot ett tidigare gott företagsklimat. Hela staden kommer att bli drabbad, inte bara de anställda, utan också kringverksamheter. Ett av problemen är att de här företagsbesluten får allt kortare siktsträcka. Jag menar att ju större ett företag är och ju fler som varslas, desto viktigare är det att konsekvenserna genomlyses och att en förändring av det här slaget föregås av överläggningar och information. Självfallet är det i en fri och öppen marknadsekonomi tillåtet både att starta och att upphöra med verksamheter. För ett småföretag är nedläggning ofta det enda alternativet när man har kört fast ekonomiskt, men stora företag med bra vinster har en utomordentlig rörelsefrihet när det gäller att välja vilken enhet som skall läggas ned. Desto viktigare blir då kravet på information och på att nödvändiga åtgärder för att möta svårigheterna sätts in. Jag tror inte att lösningen ligger i mer pengar. Interpellanten ivrade för att nya statsmedel skulle utbetalas. Jag menar att det är att göra saken alltför enkel. Jag tror att vi behöver ett nytt näringspolitiskt klimat med positiva inslag i form av mindre krångel och byråkrati och en reducering av höga arbetskraftskostnader. Inte minst borde skatten på arbete minskas rejält. Statsrådet säger i sitt svar att man inte skall förändra den struktur som är på gång, och det är ett viktigt uttalande, men det gäller också hur det då kan bli. Jag tror också att det finns en del fundamentala fel, t.ex. att det uppstår flaskhalsproblem så snart några hundra personer anställs på mellaningenjörsnivå. Någonting måste därvidlag rättas till. Jag tror att det som vi framför allt behöver är nya jobb. Näringsministern sade inte detta tillräckligt tydligt men kommer säkerligen senare att framhålla detta. När statssekreterare Nordh var hos oss i arbetsmarknadsutskottet sade han att det är nya jobb som vi behöver och att det gäller att finna förutsättningarna för det. Då behöver vi ett nytt och mera positivt näringspolitiskt klimat, med minskat krångel och lägre arbetskraftskostnader, något som skulle möjliggöra att företag kan både starta och utvecklas. Jag tror att det är viktigt att vi främjar just de små och medelstora företagen, vars närhet är en stor tillgång som vi inte kan vara utan.
Herr talman! Vi hade i våras debatter i det här ämnet eller i varje fall i anknytning till detta. De utgick från situationen i Norrköping i samband med Ericssons varsel där. Jag tänker inte gå in i några ideologiska diskussioner om detta utan i den delen bara kort säga att det givetvis är så, som Elver Jonsson säger här, att företagsklimatet är avgörande för att vi skall få tillväxt och nya jobb. Men man måste också konstatera att staten har ett ansvar för att utgöra ett slags olja i maskineriet. Staten kan genom utbildningsinsatser i näringslivet fungera som ett smörjmedel. Låt mig ge ett annat exempel, som jag tycker att det i dessa dagar är viktigt att understryka. "Såddfinansiering" är ett bra exempel på en samverkan mellan stat och näringsliv som gör att vi får i gång många nya företag. Herr talman! Jag vill gå in på Lars Stjernkvists konkreta frågeställningar. Jag tycker att det är bra att han har tagit upp dem, och jag vill understryka en del av dem. Det gäller för det första stödet till småföretagen. Vi kan av de utvärderingar som har gjorts konstatera - det framhålls bl.a. i budgetpropositionen - att Östergötlands län är det län som har varit effektivast när det gällt att växla ut de här pengarna till nya arbetstillfällen. Vid fördelningen av den här typen av medel tycker jag att man måste följa principen att premiera dem som har varit duktiga på att hantera den här typen av medel och som har byggt upp en bra samverkan mellan näringslivet, staten och de olika organ som det handlar om. Jag har inte riktigt samma ljusa bild som näringsministern i sitt svar har givit av Norrköping och Östergötland i stort. Man tror kanske att Östergötland är ett län som klarar sig självt och att det inte behöver föras någon större diskussion om förutsättningarna för näringslivet där, men vi har bekymmer i Norrköping, och det antyds också att vi kommer att få problem i Linköping. Det handlar här om tunga regioner, och det innebär också att det handlar om många jobb. Motgångar kan ge rätt kraftfulla utslag. Det är angeläget att få fram ytterligare medel för att få till stånd ett småföretagande och därmed nya arbetstillfällen. Östergötland har varit duktigt i det sammanhanget, och jag hoppas att det kan räknas oss till godo när man ser att det här behövs mer av insatser. När det för det andra gäller ett industriellt mikroelektronikcentrum - det som Stjernkvist menar är ett svårt ord - vill jag, herr talman, bara påminna om att jag vid några tillfällen i våras tog upp den frågan. Jag lade fram förslaget att staten tillsammans med näringslivet skall avdela särskilda resurser för att etablera denna typ av kvalificerade utvecklings och produktionscentrum på elektronikområdet. Jag föreslog också en förläggning till Norrköping. Det är bra att detta nu följs upp. Jag tror att det här vore väldigt välgörande och kanske skulle innebära att det i någon mån lossnar. Vi skulle i Norrköping få en litet ljusare syn på det här, om ministern ger besked om att man från statens sida är beredd att göra en konkret insats. Jag vill markera att näringsministern i den frågan har stöd från i varje fall mitt parti.

Herr talman! Jag tycker att vi för tre debatter samtidigt. Det handlar för det första om hur Sverige skall hävda sig när de transnationella bolagen, de som Elver Jonsson kallar de fjärrstyrda, gör förändringar i sin struktur. Det handlar för det andra om hur vi skall se till att entreprenörer, småföretagare och innovationsklimat är så bra att de frön som finns i Sverige växer till riktiga plantor. Det handlar för det tredje om hur vi klarar de orter som drabbas av stora omställningar. Jag skall börja med den första frågan, om de transnationella bolagen. Sverige är kanske det land som har mest i världen av transnationella företag. Det första som är viktigt att konstatera är att vi faktiskt gillar att de hela tiden åstadkommer en högre produktivitet och ett bättre resultat. Det är grunden för att de blir transnationella. De som lever i en global konkurrens är också de mest framgångsrika. För att de skall bli framgångsrika måste de investera mer i sin omvärld än vad de har gjort tidigare, dvs. de måste själva på de orter och i de regioner där de är verksamma i större omfattning än tidigare investera i ett bra lokalt näringsklimat. De är beroende av att de frön som gror längs staketen runt dessa stora företag också växer upp till plantor. Vi behöver bara titta på olika bruksmiljöer runt omkring oss för att se utvecklingsskillnaderna mellan å ena sidan företag som under lång tid målmedvetet har investerat i fröna och plantorna vid fabriksgrindarna och å andra sidan företag som har haft en bruksmentalitet och förhindrat ett bra näringsliv runt omkring det transnationella bolaget. Jag sade också i mitt inledande inlägg att man måste ha ett ansvar för sina anställda och för sin bygd för att lyckas. Jag är övertygad om att det är så. Den andra frågan handlar om att Sverige naturligtvis måste vara mer aktivt i internationella sammanhang och driva kraven på en bra arbetsmiljö, på löner och arbetsrättslagstiftning liksom på miljölagstiftning, så att vi hela tiden lyfter den nivå som skall gälla ute på den globala marknaden. Det tycker jag är väldigt viktigt. I det sammanhanget tror jag att EU medlemskapet är oerhört viktigt för Sverige. I EU bedrivs mer än 90 % av all handel mellan eller inom EU-länderna. Kan vi där åstadkomma en bättre arbetsmiljö och en bättre miljö över huvud taget, en förbättrad levnadsstandard för befolkningen, ökar också Sveriges konkurrensförmåga. Den tredje frågan gäller investeringar i kunnande och kompetens. Förr i världen bestod tillgångarna i balansräkningen av skogen, järnet, malmen och kapitalet, men nu ligger de i medarbetarnas hjärnor, i den kunskap som de har, och vi måste investera hårt i dessa kunskaper. Sverige har utmärkta möjligheter att jobba med dessa frågor. Får jag svara på den tredje frågan som gäller berörda orter och ställdes av Lars Stjernkvist. Ja, staten är under en mycket viktig förutsättning beredd att medverka till en etablering av IMC i Norrköping, nämligen att också näringslivet deltar i den finansieringen. Det skall inte bara vara symboliskt utan med engagemang.
Herr talman! Det sista var ett bra besked. Vi är helt överens om att näringslivet också har ett ansvar. Det är nödvändigt för att kunna förverkliga detta. Elver Jonsson sade att jag är ivrig att få nya statsmedel. Riktigt så enkelt är det inte. Det är intressant att studera vad som har hänt i Norrköping. Det handlar inte i första hand om att ha förlorat jobb därför att företag har lagt ned sin verksamhet. I Norrköping har det i huvudsak handlat om att företag har flyttat sin verksamhet till andra orter. Det beror naturligtvis inte på att det saknas hjärnor i Norrköping. Däremot ligger det mycket i det statsrådet sade att Norrköping utgör ett illustrativt exempel. Där finns ett handikapp med en för låg utbildningsnivå. Därför är Norrköping extra sårbart när företagen skall fundera på var verksamheten skall förläggas. Trots att Linköping ligger nära med forskning och utveckling råder det ett handikapp i Norrköping. Det märks vid diskussioner och samtal med företagare i Norrköping. Det är därför det industriella mikroelektroniska centrumet är så viktigt. Det handlar inte i detta läge om att tillföra 70 nya jobb - dessutom högutbildade människor. Det viktiga är att vi vet att ett centrum fungerar som en magnet för verksamhet inom området. Vi vet att det kommer att stärka näringslivet inom området i Norrköping. Små och större företag kommer att söka sig dit. Det är ett av bidragen för att skapa det klimat som behövs för att Norrköping inte skall vara så sårbart i framtiden. Jag ser detta besked som mycket viktigt. Jag tyckte att jag fick ett bra svar. Om jag kan få ett klargörande, så blir det ett mycket bra svar. Jag kan konstatera att det är ett mycket bra svar. Norrköping är inte i klassisk mening en krisort. Däremot finns det bekymmer som kräver näring utifrån. Nu har vi fått beskedet att staten är beredd att hjälpa till och tillföra den vitamininjektion som behövs för att vända utvecklingen. Nu återstår det att ställa ytterligare krav på näringslivet att medverka. Då kan den omställning som behövs ske på ett rimligt sätt inom en rimlig tid och på socialt acceptabla villkor.
Herr talman! Jag tror att både vi i detta hus och i Regeringskansliet måste påminna oss denna märkliga paradox, nämligen att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Det är tre andra brister, nämligen brist på lönsamhet i företagen, brist på pengar i offentliga kassor och brist på vår förmåga att organisera arbetslivet, inklusive arbetsrättsfrågor, småföretagares krångel och bekymmer och vad det nu kan vara. Statsrådet Sundström sade att vi för flera debatter samtidigt. Jag uppfattade att det var ett understatement. Det handlar om ett helt batteri. Det är inte fråga om någon enstaka företeelse utan om insatser och förändringar och att ta bort hinder. Det behövs helt riktigt kompetent arbetskraft. Det talas om ett kunskapslyft. En dimension som också behöver påminnas om är omdöme och ansvar även i sådan verksamhet. Statsrådet nämnde också att det gäller att vi är med och driver lönedebatt och arbetsrättsfrågor i ett Europaperspektiv. Det kan vi behöva. Å andra sidan finns det en del saker att varna för på arbetsrättens område. Det har blivit litet för vassa hörn för att den skall fungera väl. När det gäller lönedebatten har regeringen, som jag ser det, ännu inte kommit till någon offensiv. Jag tror att vi behöver en ny syn - litet gammaldags tänkande. Jag syftar på förvaltarskapet. Vi skall investera och bruka mer och inte bara förbruka och vinstmaximera. En sådan förändring behöver vi i både arbetsliv, företag och politik. Om det får ske tror jag situationen skulle bli mycket bättre i Norrköping, Alingsås och Bengtsfors.
Herr talman! Jag hoppas att ministern i sitt nästa inlägg hinner med att beröra punkten 2 om hur vi skall ordna så att plantorna i form av företag får den näring som är nödvändig, t.ex. stöd från staten sida. Vi har exemplet med såddfinansiering. Det är ett bra exempel. Det vore bra om ministern på den punkten kunde säga att det är något man vill satsa på ytterligare än vad som framkommer i budgetpropositionen. Det vore också bra med ett litet besked om småföretagspengarna. Skall de län som lyckats väldigt bra och skapat flest arbetstillfällen i förhållande till penninginsatsen premieras? Det måste vara betydelsefullt att få ned arbetslösheten. Det har gett bra effekt i Östergötland, och jag tycker att det vore bra att satsa ytterligare där. Herr talman! Jag är glad att ministern ger ett besked här. Staten är beredd att medverka till finansiering av IMC. Det är roligt att höra detta. Det känns litet konstigt att en socialdemokrat måste ställa frågan för att få ett positivt svar. Jag väckte en interpellation för ett halvår sedan. Då gavs det inga besked. Men det är inga hard feelings här. Det viktiga är resultatet. Jag hoppas att näringslivet antar utmaningen. Ministern har sagt att staten är beredd att skjuta till pengar och ta sitt ansvar. Då är det upp till näringslivet att gå in i en realdiskussion och finna en bra lösning på problemet. Jag tror att detta kommer att bli positivt för Norrköping, och att det kommer att kunna lindra effekterna av de händelser som har skett under det senaste året.
Herr talman! Jag tänkte beröra den andra frågan, nämligen hur vi får fröna att växa till riktiga plantor. Vad krävs av oss? Regeringen har arbetat med en ganska omfattande dagordning. Den tunga posten på dagordningen har varit de stora makroekonomiska frågorna, att få ordning på statsfinanserna, att få ned inflationen, att få ned räntorna, att se till att Sverige blir medlem i EU osv. Detta är naturligtvis viktigt. Men det krävs en mängd andra saker för att lyckas. Det är viktigt att vi ser till att entreprenörer, innovatörer, småföretagare får samma möjligheter som de stora företagen. Det innebär inte nödvändigtvis att de får bättre möjligheter. Men på de allra flesta områden har de i dag sämre möjligheter. Det är svårare att få tillgång till universitets och högskolekompetens. Det är svårare att nå de stora forskningsinstitutionerna. Det är svårare att nå branschinstituten. Det är svårare att hantera byråkrati och administration. Det var några exempel. Det är svårare att nå ut på exportmarknaden, och det är svårare att få tillgång till ny teknik utifrån. Det finns ett antal områden där vi arbetar med dessa frågor målmedvetet. Jag vill framhålla den Småföretagardelegation som jobbar med framför allt regelverket. Det svåraste för småföretagen är inte skatterna eller tillgången till universitet och högskola utan det regelverk som upplevs som oerhört betungande. Det är spännande att se vilken enorm förändring som har skett i samhället för småföretagen. När man i dag frågar hur många av dem som gick ut gymnasiet i fjol kan tänka sig att bli entreprenörer, svarar uppemot 75 % att de i dag kan tänka sig bli entreprenörer. Det är en fantastisk förändring. Där har vi som politiker ett oerhört ansvar. Vi är de som på något sätt förmedlar vilka värderingar som är acceptabla, bra och goda. Det är politikens kärna att diskutera värderingar. Jag i min egenskap av näringsminister, och tidigare som arbetsmarknadsminister, och andra har engagerat oss hårt i att åstadkomma en omställning i det svenska samhället där vi går från att vara löntagare till att bli företagare. Det är intressant att se hur snabbt denna förändring och värderingsförskjutning i samhället ändå har gått. Vi kan i dag konstatera att en majoritet av ungdomarna faktiskt går och funderar på att bli företagare. I dag går ungefär 200 000 människor och funderar på att bli egenföretagare, just i dag i detta ögonblick. Vi har i dag 800 000 människor som är ägare eller delägare till ett litet företag. Vi har i dag en och en halv miljon människor som är eller har varit ägare till ett litet företag. Det är en fantastisk resurs som vi måste utnyttja fullt ut. Vi måste klara värderingarna och se till att de små företagen får samma villkor. Det är en bit. Det kräver också samhällsstöd. Jag vill litet grand ta tag i debatten om samhällsstödet, eftersom jag tycker att vi där har ett problem i Sverige. Vi har nämligen en debatt i Sverige som går i den riktningen att allt samhällsstöd är dåligt. Debatten drivs väldigt mycket av näringslivets organisationer. Samtidigt lyfter ni själva upp SOD-finansieringen som ett utmärkt instrument, dvs. småföretagarstödet som har fallit väldigt väl ut. Jag träffade i går kväll chefen för Plannja som just investerat i en ny Hard Tech-anläggning i Michigan i USA. Jag fick av honom en genomgång av hur USA ställer upp för att få igång en etablering av ett företag. Det är enorma insatser som görs för att få små företag att växa i andra länder. Jag tror att näringslivet har en del att lära av det som sker ute i världen.
Herr talman! Får jag först säga till Dan Ericsson att jag är glad att han har drivit frågan om ett elektroniskt centrum. I det sammanhanget gör det faktiskt ingenting att han röstar på Kristdemokraterna. I den här frågan är det bra att vi har dragit åt samma håll. Vi har fått två bra konkreta besked i debatten i dag, t.o.m. tre om vi skall ta med det större perspektivet. Jag tycker att det är bra om det finns en samsyn när det gäller hur vi nationellt skall försöka bekämpa arbetslösheten och skapa ett bra klimat för företag och samhälle. Dessutom har det kommit två konkreta besked när det gäller den besvärliga situationen i Norrköping. Det kommer mer stöd till småföretagsutveckling, och staten är beredd att gå in och engagera sig när det gäller lokalisering av IMC. Nu skulle jag väldigt gärna vilja, men jag vet att det inte går att göra här i kammaren, att nästa gång ställa en interpellation till Ericssons företagsledning. Det tillåter inte parlamentets regler. Däremot kan jag inte låta bli att avstå från möjligheten att använda den folkligaste av alla talarstolar och ändå vända mig till dem som också behöver ge draghjälp för att vända utvecklingen i Norrköping. Jag vill uttrycka förhoppningen att Lars Ramqvist och andra i beslutande ställning inom Ericsson förstår att det inte är något svaghetstecken att säga att man är beredd att ta ett socialt ansvar eller ett samhällsansvar. Gör man det, t.ex. genom att bidra till lokaliseringen och utvecklingen av IMC, kommer det tvärtom att bidra till ett bra företagsklimat så att fler kommuner i framtiden, precis som Norrköping har gjort, är beredda att göra stora insatser när det gäller investeringar för att se till att företag kan fortsätta att växa och utvecklas. Den frågan får jag inte något svar på här. Men jag är nöjd med att jag har fått ett bra svar från statsrådet.

Herr talman! Sven Bergström har frågat mig dels vilka åtgärder jag ar beredd att vidta för att få statliga verk och myndigheter att ta sitt ansvar för god service och regional balans över hela landet, dels vilka initiativ jag är beredd att ta för en bättre samordning av insatserna för att öka arbetstillfällena i Söderhamns kommun. Bakgrunden till frågorna är att kronofogdemyndigheten aviserat nedskärningar i verksamheten i Söderhamns kommun samtidigt som Söderhamskommittén arbetar med att förlägga 350 statliga arbetstillfällen till kommunen. Under de senaste tio åren har styrningen av statsförvaltningen genomgått stora förändringar. En bidragande orsak till dessa förändringar är de effektivitetskrav som regering och riksdag ställt, inte minst beroende på de tidigare enorma underskotten i statsfinanserna. Regeringens uppfattning är att dessa effektiviseringar är, och har varit, nödvändiga. Samtidigt måste naturligtvis myndigheterna i sitt effektiviseringsarbete beakta de regler som verksförordningen anger vad gäller regionalpolitiska hänsyn. Ett särskilt problem i detta sammanhang är att det finns alldeles för få exempel på samordning mellan sektorerna. En ökad samordning skulle på ett kraftfullt sätt kunna bidra till att verksamheter som hotas av indragning skulle kunna behållas även i landets mest utsatta delar. Det är i det perspektivet man skall se statsmakternas strävan att utveckla verksamheten med medborgarkontor. Regeringen har för övrigt nyligen tagit ytterligare ett initiativ på detta område när Länsstyrelsen i Stockholms län fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett närmare myndighetssamarbete i Stockholms skärgård. 1997:13) pekar tydligt på förhållandet att allt fler styrfunktioner i den statliga sektorn förläggs till storstäderna och regionala centrum. För närvarande pågår beredningsarbetet med en regionalpolitisk proposition i vilken regeringen kommer att återkomma med ställningstaganden i frågan om regional balans. Jag har fått veta att kronofogdemyndigheten har ett generellt, av riksdagen beslutat, sparbeting som gjort att de regionala kronofogdemyndigheterna måste bli mer effektiva. För Söderhamns del handlar det om att ett antal tjänster av administrativt slag kommer att dras in. Kronofogdemyndighetens publika verksamhet kommer dock att finnas kvar. Söderhamns kommun har inte erhållit något generellt fribrev från sådana neddragningar i den statliga sektorn som är en konsekvens av nödvändiga strukturförändringar. Avvecklingen av Hälsinge flygflottilj gjorde dock att regeringen bedömde att särskilda stödinsatser krävdes för att kompensera kommunen för det kraftiga bortfall av sysselsättningstillfällen som uppstod just i detta fall. Söderhamnskommittén har i uppdrag att samordna regeringens insatser för Söderhamn. I uppdraget ingår att dels lokalisera 350 statliga arbetstillfällen till Söderhamn, dels att redovisa och bedöma behovet av andra insatser som varaktigt kan stärka kommunens utvecklingsmöjligheter. Jag avser inte att föregripa detta arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka näringsministern för svaret på min interpellation. Jag noterar att statsrådet Sundström hänvisar till nödvändigheten av att sanera statsfinanserna och att statliga verk och myndigheter också måste bli effektivare. Om det kan vi vara helt överens. Centerpartiet har för övrigt aktivt tagit ansvar och tillsammans med regeringen medverkat i det mycket framgångsrika arbetet med att få ordning på statsfinanserna. Det kan vi vara stolta över. Det jag försöker fästa uppmärksamheten på i min interpellation är att det måste finnas en bättre utvecklad känsla i det arbetet. Det gäller då inte bara de enskilda myndigheterna utan också regeringens och riksdagens överväganden när de bestämmer de ekonomiska ramarna för de olika verksamheterna. Jag menar dels känslan för och bedömningen av var gränsen går så att inte effektiviseringarna får mycket negativa effekter på viktig verksamhet, dels att det finns anledning att göra åtskillnad på olika delar av statsförvaltningen. I Gävleborgs län, där jag hör hemma, har statliga verk och myndigheter närmast gått fram som en slåttermaskin under senare år. Vart tionde arbetstillfälle har försvunnit på bara fyra år, och detta i ett län som är ett av de allra hårdast drabbade av arbetslöshet och nedläggningar. Det är Posten, SJ, Vägverket, Telia, åklagarväsendet, tullen, kriminalvården och andra. Nu är det fråga om kronofogdemyndigheten, Lantmäteriverket och även skattemyndigheten. Det finns en del att göra när det gäller skattemyndighetens och kronofogdemyndighetens verksamhet. Gävleborgarna har mer än 1 miljard kronor i skatteskulder. Hälsingarna, hälften av befolkningen, har mer än 600 miljoner i skatteskulder. Det berättade lokaltidningen om för ett tag sedan. Det är naturligtvis pengar som skulle kunna användas till en tryggad vård och omsorg i kommuner och landsting. Debatten här i kammaren i går visade ju att det finns en del hål att stoppa i. Behoven är väldigt stora. Men utsikten att få in särskilt mycket av dessa pengar förefaller att vara begränsad med de neddragningar som nu görs. Det gäller i synnerhet nu när det aviserats att den myndighet som ombesörjer indrivning av skatteskulder, kronofogdemyndigheten, skall banta och skära ned sin verksamhet för att klara sin budget. Jag har särskilt lyft fram ett exempel från kronofogdemyndigheten i min interpellation. Det är ganska uppenbart att om kronofogdemyndigheten, och för den delen även skatteförvaltningen, bantas för hårt så innebär det till sist att de förväntade effektiviseringarna blir en ren förlustaffär för statskassan. Det skulle vara intressant att höra om statsrådet delar min uppfattning på denna punkt. Det mest tydliga, aktuella och absurda exemplet på hur tokigt det kan bli är kronofogdemyndighetens aktuella planer på neddragning av verksamheten. För Hälsinglands del har man aviserat en halvering av personalstyrkan i både Söderhamn och Hudiksvall. Kontoret i Ljusdal avvecklas helt, och i Bollnäs försvann kontoret redan för några år sedan. Detta sker trots att den indrivningsverksamhet som kronofogdens personal arbetar med är klart lönsam för samhället. Enligt uppgift genererar verksamheten dryga 7 miljarder kronor, medan kostnaderna för verksamheten uppgår till mellan 1 och 1 1⁄2 miljard kronor för hela landet. Jag menar att det närmast är en självklarhet att personal måste finnas på plats rent fysiskt för att kunna verkställa en indrivning eller för att förhindra att egendom förskingras. Vad gäller de konkreta svaren på slutdelen i min interpellation tycker jag nog att statsrådet är aningen passiv i sin hållning. Regeringen skall återkomma med ett ställningstagande i frågan om regional balans. Men när patienten blöder är det klent att bara komma med det svaret.
Herr talman! Jag har tre synpunkter. För det första: Den sista frågan gällde vilka initiativ näringsministern är beredd att ta för en förbättrad samordning av insatserna för att öka arbetstillfällen i Söderhamns kommun. På det området kan jag knappast anklagas för att vara passiv. Jag har tagit initiativet till att bilda en Söderhamnskommitté som jobbar med att samordna statliga insatser om sammantaget 350 jobb. Finns det någon som kan tävla med mig i kraftfullhet i just detta fall? Det är väl oerhört tydligt och kraftfullt? För det andra: Den andra frågan gällde hur vi skall åstadkomma en bättre samordning av statens insatser i landet rent generellt. Jag är först och främst väldigt kritisk mot många av våra egna myndigheter, som tar den regionala frågan med litet av en klackspark. De har inte riktigt någon känsla för detta. Jag har under mina tre år som regionalminister ständigt fått föra debatt med verkschefer som inte alls har känsla för regionalpolitiken. Detta är allvarligt. Därför anser jag att det är viktigt att vi i den regionalpolitiska propositionen i vår åstadkommer en skärpning i lagstiftningen som gör det tydligare att myndigheterna måste ta detta ansvar. Lika självklart som att vi skall arbeta med bostadspolitik, socialpolitik eller andra viktiga fördelningsfrågor är det att vi måste klara den regionala obalansen och åstadkomma en bättre situation. Jag tycker ändå inte att jag har varit kraftlös på detta område. Under de tre år som vi och Centern har samarbetat kring budgeten har vi åstadkommit ett skydd för regionalpolitiken i den meningen att det regionalpolitiska anslaget i riksdagen har varit i stort sett oförändrat under dessa år. Samtidigt har vi genom EU-medlemskapet fått ett kraftigt inflöde av pengar via EU:s strukturfonder till regionalpolitiken. Också ett sådant viktigt område som utbildning är ett bra exempel på att vi nått resultat. Ser man på hur de 60 000 utbildningsplatser som tillkommit i högskolesystemet fördelas, är det ingen tvekan om att vi och Centern tillsammans har åstadkommit en väldigt fin fördelning av platserna. Det har visats stor regional hänsyn. Ser man på fördelningen av kunskapslyftet, tycker jag att man kan dra samma slutsats. På ett antal områden där politiken aktivt deltar har vi ändå åstadkommit en del resultat. Men jag erkänner gärna att man ibland tar sig för pannan när man ser myndigheter som inte ägnar en enda tanke åt den regionala balansen. Därför krävs ett tuffare agerande, och jag har själv agerat. Jag kan nämna en konkret fråga som berör Söderhamn som exempel, nämligen Skogsstyrelsens diskussion. Det var inte enkelt att resa upp till Falun och berätta att Söderhamn faktiskt var mer illa ute och krävde den typen av insatser. Men det kräver väldigt mycket arbete att åstadkomma denna samordning. Jag hoppas väldigt mycket på det försök vi nu gör i skärgården i Stockholms län. Detta län har problem att klara den statliga servicen ute i skärgården, trots att det är det län som är mest försörjt av statlig verksamhet. Det visar på behovet av att åstadkomma någonting, och Länsstyrelsens uppgift där är att visa att man kan nå resultat.
Herr talman! Jag tycker att allt det positiva som Anders Sundström räknade upp är bra. Vi kan vara stolta över fördelningen av högskoleplatser, regionalpolitik och annat, men det var inte riktigt det som interpellationen handlade om. Det räcker inte att bara ta sig för pannan och vara väldigt kritisk. Som ansvarigt statsråd borde Anders Sundström i stället kanske fundera över litet mer operativa åtgärder för att få dessa verkschefer och generaldirektörer att leva upp till det riksdagen och regeringen har ålagt dem, nämligen att fullt ut ta ansvar för regionalpolitiken och i vissa fall t.o.m. stärka den. Den paradox i Söderhamn som jag försöker beskriva - och som Sundström säkert kan vara stolt över - är att man gick in och tog ett rejält grepp om situationen när Hälsinge flygflottilj lades ned. Man skall nu medverka till 350 nya jobb. Men det är klart att kommunledningen i Söderhamn blir bekymrad när de ser den här typen av åtgärder som går i motsatt riktning. De har ju rent av i ett brev funderat över om det pågår ett nollsummespel. Så illa skall vi väl ändå inte tro att det blir - detta kan nog ge ett nettotillskott av arbetsplatser till Söderhamn. Men det får aldrig bli så att kronofogdemyndigheten skall släppa tio arbetsplatser i Söderhamn därför att de får 350 andra. Det går inte riktigt ihop. Jag har på sistone haft tillfälle att tala både med kronofogdemyndighetens regionchef Anders Brännholm och med skattemyndighetens chef Sten Fannberg. De säger öppet att de i dag tvingas begränsa åtgärderna. De skulle kunna ta in mer pengar netto om de bara hade personal och resurser för att gå ut. Vid en diskussion i Hudiksvall i måndags med ett antal riksdagsledamöter och kommunföreträdare, sade Sten Fannberg att de får släppa sådant som de vet skulle kunna generera pengar till statskassan, kommuner och landsting, om de bara hade personer som kunde jobba med det. Också Anders Brännholm ser pengar rinna i väg. Som jag sade finns det mer än en miljard i skatteskulder bara i vårt län. De pengarna skulle kunna hjälpa till att staga upp vård och omsorg. Vi borde kunna vara överens om att man bör göra åtskillnad mellan myndigheter. Man borde inte bara lägga ut generella sparbeting och säga att samtliga statliga verk och myndigheter skall spara si eller så mycket. De som faktiskt säkrar och genererar pengar till statskassan - pengar som kunde användas till vård, omsorg och annat viktigt - borde kunna hanteras litet annorlunda. Kanske måste vi i Centerpartiet och Socialdemokraterna och andra idka självkritik och erkänna att vi inte gjort en sådan åtskillnad. Jag skulle gärna se att statsrådet funderade över detta och kommenterade det. Är det rimligt att lägga samma hårda sparbeting på skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten t.ex., när vi vet att de faktiskt skulle vara mer "lönsamma" för statskassan om de fick bli effektivare och ha fler människor på plats rent fysiskt?
Herr talman! Jag skall svara på de två frågorna först. Jag tycker att vi har agerat kraftfullt. Samordningen i Söderhamn är ett oerhört kraftfullt agerande från vår sida, där jag själv är initiativtagare till dessa I den andra frågan som handlade om att åstadkomma en bättre samordning, riktar jag för det första kritik mot verkens och verksmyndighetens sätt att agera. För det andra ingriper jag. Jag nämnde exemplet med Skogsstyrelsen i Söderhamn. Jag kan räkna upp fler exempel där jag ingriper. För det tredje kommer jag att lägga fram en ny proposition i vår som skall hantera just denna fråga. Som svar på de två frågor som Sven Bergström ställt försöker jag faktiskt att peka på att vi inte bara tar oss för pannan, dvs. riktar kritik, utan också gör saker. Den tredje frågan, som egentligen inte är ställd i interpellationen, handlar om huruvida vi skulle behöva öka anslagen för kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten för att de i sin tur skulle kunna ta in mera skatter. Inom regeringen handläggs den frågan av skatteministern. Jag vill ändå säga att det är viktigt att komma ihåg att de besparingar som vi har gjort på alla ställen har behandlats i riksdagen. Jag vill inte säga att detta har varit exakt och vetenskapligt korrekt. Det kan säkert hända att vi på något ställe har tagit till för mycket och på något annat ställe kunde ha tagit litet mer. Men jag tycker att det sammantaget har varit ganska framgångsrikt. I interpellationssvaret har jag valt att koncentrera mig på mina frågor, nämligen om man, i en kommun som Söderhamn, skulle undanta kommunen från besparingar inom statsförvaltningen på alla andra områden bara därför att vi har ett problem som skall åtgärdas med anledning av flygflottiljen. Det har jag inte tyckt. Jag har tyckt att Söderhamn, liksom alla andra kommuner, måste behandlas lika i den meningen att man skall medverka i rationaliseringar, effektiviseringar och besparingar. Det handlar inte bara om rationaliseringar och effektiviseringar, utan också om besparingar. Sedan kan Sven Bergström och jag säkert föra ett resonemang om huruvida besparingen har varit för omfattande. Jag känner att jag inte har tillräckligt på fötterna i dag för att föra en debatt om skattemyndighetens anslag. Däremot har jag haft synpunkter på var kontoren skall ligga.
Herr talman! Det är kanske för mycket begärt att Anders Sundström skall anse sig ha så mycket på fötterna att han kan göra definitiva och slutliga ställningstaganden. Jag har satt mig in i de här frågorna ganska väl och pratat med regionchefen Anders Det är uppenbart att de nu känner att pengar rinner i väg på grund av att de inte har resurser och människor som kan medverka till att driva in dessa pengar. I vårt län handlar det alltså om mer än en miljard skattekronor som skulle kunna användas till en bättre vård och omsorg. Låt mig ta ett konkret exempel. Under 1996 gjorde Riksskatteverket ett särskilt avtal med länsskatteförvaltningarna där man sade: Okej, vi har litet pengar på kant. Ni kan få del av dem om ni kan garantera att vi får tio gånger pengarna tillbaka. Bl.a. i Gävleborg nappade man på det. Det visade sig att med de extra personalresurser man kunde sätta in fick man mycket mer än tio gånger pengarna tillbaka. Det är ett litet exempel på att man rimligen har passerat gränsen för när det blir olönsamt för statskassan att lägga på mera besparingskrav. Den extrapersonal som man kunde sätta in för en lönekostnad på 600 000 kr bara i Hudiksvallsområdet tog in 41 miljoner kronor. Det var ett ärende som gav drygt 24 miljoner, så det blev litet extra bonus. Men genomsnittligt var det mycket mer än tio gånger pengarna som genererades. Anders Sundström har ändå ett helhetsansvar, även om han har ett speciellt ansvar för regionalpolitik och näringspolitik. Alla statsråd har rimligen ett helhetsansvar. Det skulle glädja mig om statsrådet Sundström tog ett samtal med statsrådet Östros om de här frågorna. Ni kunde kanske fundera över om det är rimligt att behandla statliga myndigheter litet olika. Sedan skall vi naturligtvis också ha en mer offensiv hållning rent allmänt när det gäller regionalpolitiken och tvinga myndigheterna att ta det regionalpolitiska ansvar som riksdagen har ålagt dem.
Herr talman! Vi har klarat ut de två frågor som fanns i den skriftliga interpellationen. Den tredje frågan om sparkraven på skatteverk och kronofogdemyndigheter måste vi naturligtvis följa mycket noga. Både jag och Sven Bergström är oerhört angelägna om att vi får in skatteinkomster för att bedriva en bra välfärdspolitik och en bra regionalpolitik. Men den frågan får prövas i vårbudgeten och i den ordinarie budgeten. Däremot anser jag inte att besparingarna i sig motiverar centraliseringar av verksamheten på det sätt som ofta framförs. Jag tror nämligen att det är ett ganska gammalmodigt sätt att bedriva verksamhet.

Fru talman! Jag läste i Finanstidningen i dag att företrädare för Finansdepartementet har uttalat att de beräknar att höjningen av cigarrettskatten leder till ett skattebortfall på 900 miljoner kronor.
Fru talman! Det är inte så enkelt att höjningen av tobaksskatten leder till ett bortfall på si eller så många miljoner kronor. Först och främst är det osäkert hur stort skattebortfallet blir. Men vi ser tendenser till det, det skall jag medge. Men det är naturligtvis mer komplicerat än att det kan hänföras till den senaste höjningen av tobaksskatten. Vi har höga tobaksskatter, och vi har det på goda grunder, framför allt av hälsoskäl. Det finns en statsfinansiell sida av saken, det skall jag inte förneka. Det finns också åtaganden som har med vårt EU-medlemskap att göra och som vi strävar efter att uppfylla. Om det förekommer smuggling, vilket det gör, skall den bekämpas, inte med sänkningar av tobaksskatten utan med ökad kontroll och tillsyn.
Fru talman! Jag vet inte om finansministern egentligen svarade på min fråga. Jag ställde en likartad fråga förra veckan till skatteministern. Då gällde det alkoholskatterna. Jag fick inget direkt besked den gången heller. Men jag skulle kunna upprepa frågan och formulera den på följande sätt: Anser finansministern inte att den här skattehöjningen på 39 % blev kontraproduktiv, eftersom den faktiskt leder till ett skattebortfall - 900 miljoner säger en företrädare för Finansdepartementet - som är i den storleksordningen att den är för allvarlig för att man skall kunna ta den med en axelryckning.
Fru talman! Frågan är fel ställd, och den är naturligtvis lika fel ställd även om den togs upp för en vecka sedan. Det är inte på det sättet. Ingen människa kan leda i bevis att skattehöjningen har lett till ett skattebortfall på 900 miljoner kronor. Jag är övertygad om att vi hade haft en smuggling även om vi inte hade höjt skatten. Problemet med smuggling finns, och det löses inte genom att vi inhiberar den senaste tobaksskattehöjningen. Jag anser över huvud taget inte att vi skall bekämpa smuggling och illegal införsel med sänkta skatter, utan vi skall framför allt bekämpa den med kontrollinsatser. Jag tror också, vilket är positivt, att den minskade rökningen i samhället har en effekt på försäljningen, och dessvärre även på statsfinanserna, men jag är beredd att ta detta, eftersom jag anser att folkhälsoskälen väger tungt. Vi skall gå vidare på den vägen och begränsa rökningen och smugglingen.
Fru talman! I denna riksdagens kammare är det ledamöterna som har privilegiet att formulera frågorna, rätt eller fel. Jag konstaterar emellertid att smugglingen ökade dramatiskt i samband med skattehöjningen, så någon sorts samband torde faktiskt finnas, fru talman, mellan skattehöjningen och den ökade smugglingen.
Fru talman! Det finns inga som helst möjligheter att bevisa att smugglingen har ökat efter skattehöjningen. Det finns en smuggling, det är riktigt. Det fanns redan före skattehöjningen. Hur stor den är kan vi göra grova uppskattningar om, men vi har av uppenbara skäl inga säkra uppgifter om den saken.
Fru talman! Jag begärde ordet just för att understryka det som finansministern sedan sade, nämligen att det som vi förlorar på intäkter i skattehänseende på tobaken, vinner vi inom sjukvården. Vi tjänar både pengar och människoliv. Jag vill bara be finansministern att återigen bekräfta att detta blir en pluspost som gör att det är mer än befogat att höja tobaksskatten.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att det finns en stark folkhälsoaspekt som är positiv bakom ett minskat rökande. Att det sedan också i förlängningen leder till minskade kostnader för samhället i fråga om sjukvård är positivt. Jag kanske inte kan räkna hem de besparingarna så här omedelbart. Men naturligtvis finns det en sådan sida av saken.

Fru talman! Min fråga går till näringsministern och handlar om stöd till varven. Jag har uppgifter framför mig som visar att det norska företaget Kvaerner skall bygga ett nytt varv i USA och får stöd med 2,8 miljarder kronor av samhället. Jag har dessutom en annan uppgift som säger att EU-kommissionen inom några dagar kommer att kungöra att det nuvarande varvsstödet på 9 % skall bestå och dessutom införa ett nytt varvsstöd för regional utveckling av varvsföretagen, modernisering av varven, teknologisk utveckling och miljöåtgärder. Jag skulle gärna vilja fråga om dessa uppgifter stämmer.
Fru talman! Jag kan inte bekräfta hur stödet ser ut för Kvaerner i USA. Jag kan bara säga att företagsstödet har en enorm omfattning ute i världen och att länderna alltmer tävlar med varandra om att ge bidrag. Det är ingen bra utveckling, utan det är faktiskt en ganska dyster utveckling. Jag träffade i går Plannjas chef som berättade om deras etablering i Michigan av Plannja Hardtech som är mycket bekymmersam. På torsdag har vi ett ministerrådsmöte då vi skall diskutera varvsstödet. Sveriges position är känd och redovisad i EU-nämnden och godkänd där. Vi skall strida för att varvsstöden avvecklas.
Fru talman! Det är väl ingen hemlighet att jag tycker som näringsministern att det vore bra om dessa stöd försvann. Men när man nu från EU tydligen säger att dessa stöd inte bara skall bestå utan utvecklas undrar jag om det finns några bra skäl till att vi i just denna fråga inte skall följa EU:s politik. Jag skulle alltså vilja ha reda på om det inte är på det sättet att vi äntligen även i denna fråga skall följa EU:s råd och direktiv och därmed också säga att vi inför samma stöd som EU, dock med den målsättningen att de skall avvecklas för alla.
Fru talman! Jag är inte själv övertygad om att det är en bra väg att gå, att så att säga tävla med andra länder i dumheter för att på det sättet uppnå en högre nivå på välståndet. Det är inte säkert att det är en framgångsrik väg. Jag tycker att vi skall försöka använda de pengar som vi har sparat ihop och de pengar som skattebetalarna sätter av för tillväxt och sysselsättning i sådana näringar och i sådana projekt som leder till ökad tillväxt, ökad bärkraft och ökad skattekraft, så att vi kan bygga ett starkare land. Bara för att andra länder subventionerar olönsam verksamhet är det inte givet att vi också skall göra det och att det är klokt bara därför att de andra länderna gör det.
Fru talman! Jag är inte alls övertygad om att t.ex. de 300 varvsarbetarna i Landskrona tycker att detta är dumheter. Dessutom tycker jag att sjöfarten faktiskt är en framtidsbransch, och jag tycker att det är litet nonchalant att säga att alla andra länder subventionerar sin varvsindustri men att vi inte skall subventionera vår. Jag tycker inte att det är konkurrens på lika villkor, men det tycker kanske näringsministern.
Fru talman! Jag kommer själv från ett län som har varit med om mycket stora strukturförändringar. Jag har själv befunnit mig i den situation som Bo Nilsson befinner sig i, där man så att säga har hållit fast vid att man skall få in ett statsstöd för att driva olönsam verksamhet. Men tyvärr kan man konstatera att det i längden inte är någon speciellt framgångsrik väg. Om vi har ett antal miljoner som vi vill satsa i ny företagsamhet, tror jag att vi bör använda dessa pengar i sådana verksamheter som på sikt också blir lönsamma. Men jag vill gärna säga att det är djupt tragiskt att se på vilket sätt företagsstödet florerar i EU och i USA. Det är litet naivt av svenskt näringsliv att inte också se att detta är ett problem för Sverige.
Fru talman! Ministern och jag från Vänsterpartiet är helt överens om att sådana här stöd bör avskaffas. Jag hoppas att ministern i det sammanhanget har framgång under den kommande veckan. Ministern har sagt att han kommer att lyckas med det här "nästa gång". Gång på gång har han sagt det, men varje gång har han misslyckats. Därför är det väl nu dags att sätta litet större press på de övriga ministrarna och säga: Om ni inte följer den riktiga rekommendationen och avskaffar stöden den 1 januari, kommer vi att svara med samma metod och införa ett stöd. Det kommer att kosta 80-90 miljoner kronor. 300 personer kan kanske garanteras jobb. Kanske rör det sig om 200 eller 500 riktiga jobb inom privatsektorn. Det är väl bättre att lägga pengar på det än att lägga pengar på passiva åtgärder för arbetslösa. För 90 miljoner kronor får vi kanske ett par hundra industrijobb. Det kommer att sätta press på övriga stater. Anders Sundström får säga: Så fort ni tar bort era stöd tar vi bort vårt stöd. Är inte det en bra linje?
Fru talman! Det är klart att jag kan åka till Bryssel och säga: Om inte USA, Japan och Korea nu gör som Sverige säger skall vi göra likadant. Då kommer man att skaka. Jag är dock inte riktigt övertygad på den punkten. När jag åker är det nog musen som i så fall ryter. Vad det handlar om är att vi skall argumentera och driva frågan om minskat företagsstöd. Om vi har 90 miljoner kronor att satsa i nya jobb skall vi inte bara satsa de pengarna på varvsstöd bara därför att andra länder gör det. I stället skall vi - om vi, som sagt, har 90 miljoner kronor - fundera över hur vi vill använda dem för att åstadkomma mest jobb. Det kan hända att vi i stället lägger pengarna på näringspolitiska satsningar inom helt andra branscher. Kanske drar Lars Bäckström och jag samma slutsats, nämligen att det nog inte är just på varven som pengarna skall satsas. Det är inget bra argument att hänvisa till vad de andra gör.
Fru talman! Anders Sundström är ingen mus. Nu tycker jag att han är alldeles för blygsam. Anders Sundström har gång på gång försökt, men misslyckats. Därför gäller det att sätta press på de andra. Kanske är det bara Sverige som gör det, men Sverige är en stark nation i världssamfundet när det gäller att ha en riktig inriktning och att ta bort stöden. Men vi måste sätta press på de andra så att de gör samma sak. Anders Sundström och jag har varit överens om regionalpolitiken - hela Sverige skall leva. Men en hel del varvsföretag finns kvar. De hotas nu av utslagning. Vi har också bisysselsättningar, dvs. verksamhet där man gör insatsvaror för skeppsbyggen. Här finns det en möjlighet till en oerhört stor utväxling för ett begränsat antal miljoner. Statsrådet bör ompröva sin hållning. Varför skall vi satsa arbetsmarknadspengar på dem som kanske syr hattar? Sådant har jag sett när jag varit ute på studiebesök och det kommer inte att leda till nya jobb. Det är i och för sig bra att de här människorna har något att göra, men nu handlar det om riktiga industrijobb inom den privata sektorn. Satsa på det, Anders Sundström, i stället för på passiva åtgärder!
Fru talman! Först gäller det följande: Hur når vi resultat och hur får vi bort statsstödet i varvsnäringen? Uppnår vi det genom att Sverige inför varvsstöd? Blir mina argument skarpare, vassare eller hårdare när jag möter min kolleger runt om i världen? Mitt svar är nej. Jag har ju mycket större trovärdighet om jag säger att vi i Sverige använder våra näringspolitiska insatser till att satsa på sådant som växer utan bidrag. Sverige motsätter sig att andra länder har den typen av stöd. Jag tror att det är en mycket kraftfullare argumentation. Att hota de andra genom att säga att vi skall införa varvsstöd är, med förlov sagt, inget bra hot. Däremot tycker jag, precis som Lars Bäckström, att vi skall använda alltmer av de resurser som i dag används till passiva åtgärder just till aktiva åtgärder, till sådana insatser som långsiktigt leder till jobb. Jag är dock inte säker på att det är en bra verksamhet att söka lösningen i att hitta nya företag som går med förlust och att pumpa in pengar i dem.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pierre Schori. Det gäller Sveriges intressen i Bío-Bíoprojektet i Chile, där framför allt IFC har skött svenska intressen. Den 25 april skrev IFC tillsammans med det företag som bygger dammkraftverken på ett dokument med sociala och ekologiska villkor för projektet. Det dokumentet har svenska UD-tjänstemän blivit nekade att läsa. Sidas generaldirektör har i ett skarpt formulerat brev till IFC bett att få avtalet, men inte fått det. Vilka blir konsekvenserna av detta på politisk nivå? Kommer statsrådet att agera för att den svenska biståndsmyndigheten får tillgång till avtal som rör svenska biståndspengar?
Fru talman! Jag är övertygad om att Bo Göransson på Sida kan hantera detta riktigt och få ut informationen, om det nu inte finns ett slags sekretess bakom det hela som förhindrar detta. I den mån det skulle behövas, vilket jag betvivlar, är jag naturligtvis beredd att stödja min vän Bo Göransson i detta sammanhang. Det är ju en riktig och viktig information som söks.
Fru talman! Jag vet inte exakt vilka medel Bo Göransson har kvar. Han har alltså skrivit ett skarpt formulerat brev. Man har således haft förhandlingar. IFC:s ledning har både skriftligt och muntligt gett en motivering. Man avser inte att lämna ut information som rör svenska biståndspengar och svenska intressen. Inte minst mot bakgrund av att Norge har dragit sig ur projektet med en klausul om detta som Norge hade och som Sverige inte hade undrar jag vad som är Sveriges ansvar i det här projektet. Det är väldigt oklart just nu, tycker jag.
Fru talman! Sverige har inte något direkt ansvar i detta projekt. Vi satsar inga biståndspengar där. Vad jag så här på stående fot minns är att vi bl.a. har bidragit till en miljökonsekvensutredning för att se hur miljön skulle påverkas. Något annat är inte aktuellt.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Anders Sundström. Regionalpolitiska medel för innevarande budgetår dras in från länsstyrelserna, trots att länsstyrelserna redan har planerat in alla medlen i olika projekt. Samtidigt som det visar sig att länsstyrelserna har tecknat in de här medlen får man från näringsministern beskedet att det faktiskt går att redan nu, utifrån de budgetförslag som föreligger, teckna in pengar i nästkommande års budget. Är det en ny budgetteknik som tillämpas från Näringsdepartementets sida?
Fru talman! Nej. Vi håller på att övergå till den budgetteknik som riksdagen bestämt skall gälla generellt. Enligt budgetlagen skall vi inte syssla med reservationer. I stället skall vi anvisa pengar i den takt som medel faktiskt betalas ut. I riksdagens utskott har Centern och Socialdemokraterna kommit överens om att följa upp regeringens beslut om att utvidga beslutsramen för regionalpolitik med 500 miljoner kronor för 1997. Två partier står alltså bakom detta. Jag beklagar att det är så många partier som inte är intresserade av att utöka beslutsramen i år för regionalpolitik.
Fru talman! Jag måste säga att det var ett mycket märkligt svar. Det är ju inte fråga om reserverade pengar ute på länsstyrelserna, utan det är fråga om anslagspengar för innevarande budgetår som faktiskt är intecknade ute på länsstyrelserna. När det nu visar sig att näringsministerns underlag för att dra in en del av de pengarna är så dåligt att länsstyrelserna måste få disponera medel ur nästa års budget, som riksdagen ännu inte har fattat beslut om, kan jag bara säga att det inte är en ordning när det gäller reserverade pengar som denna riksdag står bakom. Det är i stället en mycket märklig ordning från Näringsdepartementets sida. Det blir inte mera regionalpolitiska pengar därför att näringsministern drar in pengarna till departementet i stället för att låta dem ligga ute på länsstyrelserna. Samtidigt ger länsstyrelserna det mycket märkliga beskedet: Har ni redan tecknat in medlen, använd då pengar som skall komma i nästa års budget - detta alltså trots att nästa års budget ännu inte är tagen i denna kammare.
Fru talman! Göte Jonsson redovisar bara en del av beslutet. Det ena är att regeringen får 500 miljoner kronor att satsa i regional näringspolitik för att, när nu konjunkturen vänder uppåt, se till att sysselsättningen också kommer de mera perifera delarna av Sverige till del. Därutöver har socialdemokratin och Centern i finansutskott och arbetsmarknadsutskott kommit överens om att öka beslutsramen med 500 miljoner kronor för 1997. Det gör det möjligt att öka aktiviteten. Jag vill gärna säga att jag anser att också länsstyrelserna kan öka aktiviteten. I t.ex. Jönköpings län fanns den 31 augusti 1997 totalt 42,6 miljoner kronor reserverade. Sammantaget fanns 1,1 miljarder i anslagna medel och 1,4 miljarder i reservationer från 1995/96. Pengarna skall i arbete, de skall inte ligga och mögla på Riksgäldskontoret. De skall användas för att dra i gång jobb och sysselsättning ute i landet. Tyvärr vill Göte Jonsson begränsa beslutsramen med 500 miljoner kronor. Ställ honom till svars för detta.
Fru talman! Näringsministern svarar inte på frågan. Det blir inte mer regionala pengar genom att näringsministern drar in 500 miljoner från länsstyrelserna och använder dem centralt, samtidigt som pengarna redan är intecknade på länsnivå. De möglar ju inte. De ligger i projekt ute i de olika länsstyrelserna. Jag vet inte vad det är för mögelteori som näringsministern har på det här området. Den viktiga frågan är hur ministern kan säga till länsstyrelserna: Använd pengar i nästa års budget. Jag har respekt för Centern och Socialdemokraterna men inte så stor respekt att ni skall kunna säga till myndigheter: Använd pengarna innan riksdagen har fattat beslut. Det är en mycket märklig ordning. Därför frågar jag: Är detta en ny princip i Näringsdepartementet när det gäller budgethantering?
Fru talman! Göte Jonsson berättar inte sanningen. Det som står i brevet är att man skall börja planera för att de pengar som kommer 1998 också kommer snabbt i arbete. Det står i brevet. Det hoppas jag verkligen att länsstyrelserna gör. Men den viktiga frågan är denna. Man har i utskotten enats om att i riksdagen lägga fram ett förslag om att utöka beslutsramen för 1997 med 500 miljoner kronor, vilket gör det möjligt för länsstyrelserna att behålla oförändrad beslutsram och gör det möjligt för regeringen att satsa 500 miljoner till. Det har vi gjort i en överenskommelse mellan Centern och Socialdemokraterna. Moderaterna har begränsat beslutsvolymen, vilket just leder till att pengarna ligger inne på Riksgälden och möglar.

Fru talman! Det kanske viktigaste är att se till att vi nu får 500 miljoner för projekt över länsgränserna. Hittills har vi begränsat oss det regionala utvecklingskapitalet koncentrerat inom länsgränserna. Vi jobbar med ett antal projekt på departementet. Vi räknar med att så fort riksdagen har fattat beslut om detta 500 miljonersprojekt kunna dra i gång det. Basen är landshövdingeuppdraget, där man har tagit in en rad idéer om hur projekten skall genomföras. Det handlar framför allt om teknik och kunskapsöverföring från våra universitet och högskolor till våra små företag ute i de delar av Sverige som i dag släpar efter när det gäller att få i gång konjunkturen.
Fru talman! Eftersom jag kommer från ett län där vi har befolkningsminskning och utflyttning och där det i första hand är kvinnorna som flyttar, skulle jag vilja veta om ministern tänker avsätta någon del av de här pengarna till speciella åtgärder riktade till kvinnor.
Fru talman! Jag kan på den frågan svara ja. Det är väldigt viktigt att vi gör särskilda insatser gentemot kvinnor, att vi kan öka sysselsättningen för kvinnor speciellt i vår glesbygd. Där är skillnaden i sysselsättningsgraden mellan män och kvinnor mycket stor.
Fru talman! Enligt uppgift publiceras en utvärdering i dag av miljözoner som vi har i Sverige, i Stockholm, Göteborg och Malmö, sedan 1996 och som i utvärderingen får både ris och ros. Jag vill fråga miljöministern om regeringen avser att i kommande propositioner vidareutveckla tanken med miljözoner. Vad jag tänker på är naturligtvis att ha mer samarbete med dem som gör lastfordonen, att främja bättre alternativa bränslen och att prioritera i kommande trafikpolitiska beslut sådana kommunikationer som stöder tanken på miljözoner i våra stora tätorter.
Fru talman! Det är kommunikationsministern som arbetar med miljözoner, så jag kan inte ge Olof Johansson något detaljerat svar i dag. Vi tycker att diskussionen om miljözoner är mycket intressant. Kommunikationsministern arbetar aktivt med det och kommer tillbaka under våren i sin trafikpolitiska proposition. Övriga svar överlåter jag till kommunikationsministern att lämna.
Fru talman! För snart ett år sedan ställde jag en fråga till miljöministern om när det kommer krav på obligatoriskt förarbevis för snöskoterkörning. Det har snart gått ett år, det är snart vinter igen. Vi vet att det finns en stor irritation över det krav på traktorkort som vi införde ungefär vid samma tid. Då vill jag upprepa frågan: Kommer kravet på förarbevis snart?
Fru talman! Vi arbetar aktivt med frågan om ett skoterkort. Jag ser med stort intresse på det arbete som har gjorts i skoterklubbarna med frivilligt förarbevis. Därför hoppas vi på att vi snart skall kunna presentera ett förslag med skoterkort. Nu har vi haft ett uppdrag på ansvarig myndighet att ta fram förslag för hur det här skall göras. Förslaget kommer, om jag minns rätt, att presenteras före årsskiftet. Sedan kommer vi att kunna komma tillbaka med ett konkret förslag. Redan i propositionen aviserade vi att man först måste utreda det och utarbeta ett ordentligt förslag innan vi kunde införa ett skoterkort. Men vår principiella inställning är att det skulle vara mycket positivt.
Fru talman! Det blev inte så klart hur snart det där kan komma. Det är nödvändigt att det kommer fort. Den följdfråga jag vill ställa är: Innebär ett sådant förarkort att kravet på traktorkort upphävs?
Fru talman! Jag kan inte ange en exakt tidsplan i dag eftersom vi ännu inte har fått förslagen. Däremot är min intention att när vi har fått ett förslag och kan införa ett skoterkort ersätter detta det tidigare kravet på traktorkort.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till konsumentminister Leif Blomberg. Det här handlar om det som just har redovisats i medierna om försäljning av bestrålad kyckling i Stockholm. Jag vet att det här ämnet härrör från jordbruksområdet, men det är också en väldigt viktig konsumentfråga. Enligt tidningsartiklar har det sålts över 2 1⁄2 ton bestrålad kyckling i Stockholm. Många stockholmare är i dag oroade över om de har råkat köpa sådant kött eller fått det i sig på någon lunchrestaurang. Hur skall vi egentligen kunna veta det?
Fru talman! Det är en viktig fråga som aktualiseras här därför att man som konsument alltid måste kunna veta vad man köper. I det här fallet kan vi inte vara säkra på att vi vet riktigt vad det innehåller. Sverige har ett förbud mot bestrålning av livsmedel. Vi har också ett förbud mot import av bestrålade livsmedel. Det är bara i ett avseende som vi anser att det kan vara befogat, och det är när det gäller kryddor. Alla andra metoder är av den karaktären att man inte kan få bort de bakterier och farligheter som annars kan finnas i kryddorna. EU har nu tagit upp frågan för dialog och utökat det så att förutom kryddor också vissa örter och vegetabilier, s.k. smakämnen, kan få bestrålas. År 2000 kommer EU att ta ställning till en lista på varor där det kan vara tillåtet att bestråla. Under tiden får varje land ha sina förbud kvar, och vi har det. Vår avsikt är att i EU driva att vi inte skall ha några fler undantag än kryddorna. I Sverige har man tagit prov på ett parti kyckling från Frankrike. Det visade sig att det inte fanns någonting i denna kyckling som rörde sig. Det var inte riktigt tillfredsställande, eftersom det alltid brukar vara några små kryp i köttet som vi äter och som är bra för människor, men här fanns ingenting alls. Då misstänker man att kycklingköttet var bestrålat. Vårt sätt att klara ut detta är att öka kontrollen och tillsynen. Vi överväger också på vilket sätt man skall kunna förstärka ursprungsmärkningen.
Fru talman! Jag känner till att vår lagstiftning är solklar. Bestrålad kyckling får inte säljas. Jag har inte heller någonting emot att vi importerar varor. Det är bra för oss konsumenter med det rikligare utbud som vi har fått tillgång till, och det är också bra prismässigt. Men det förutsätter ju att vi kan se de importerade varorna som ett vettigt alternativ. Vi måste kunna lita på det som saluförs och inte behöva vara rädda för att vi riskerar vår hälsa om vi köper dessa produkter. Som konsument kräver man alltid "ärlig" mat, oavsett om den kommer från Frankrike, Sverige eller något annat land. Så jag får önska ministern lycka till med det här arbetet i EU.
Fru talman! I dag har socialdemokraterna i utbildningsutskottet dragit tillbaka förslaget om besparing på de utlandsstuderande. Tillsammans med Centern har man kommit överens om hur man skall få fram pengar för att slippa skära ned. Det är mycket bra, jättebra. Men det föranleder ändå några frågor. Faktum är att man enligt statsbudgeten skulle spara 26 miljoner kronor och fram till år 2000 skulle antalet utlandsstudenter skäras ned till hälften. Redan i slutet av september fördes en debatt här i kammaren mellan Lars Leijonborg och utbildningsministern. Utbildningsministern sade då att Lars Leijonborgs oro var ett uttryck för en ohållbar social patos. Jag har två frågor till Erik Åsbrink. För det första: Var det så välbetänkt att säga att alla som engagerade sig i frågan hade ett ohållbart socialt patos? För det andra: Vad är regeringens grundinställning till utlandsstudier? Är det bra att svenska ungdomar reser ut i världen och skaffar sig språkkunskaper, vänner och kulturkompetens?
Fru talman! Det är naturligtvis bra att det finns möjlighet för svenska studenter och andra att studera i utlandet. Det besparingsförslag som tidigare lades fram hade ju inte alls de drastiska konsekvenser som man från vissa håll vill göra gällande. Det var en ganska måttfull besparing. Även om den hade genomförts hade det varit möjligt att studera i utlandet och erhålla studiemedel. Under intryck av den debatt som har förts har vi tillsammans med Centerpartiet ändå inhiberat den besparingen. Vi har gjort en klar markering att vi anser att utlandsstudier är viktiga. Vi kommer också att fullt ut finansiera denna besparing så att den inte innebär en försämring av statsfinanserna. Jag hoppas att vi är överens om att detta skulle vara mycket olyckligt.
Fru talman! Målsättningen angavs ju i budgetpropositionen - därav all oro. Vi i utbildningsutskottet och också i departementet har man säkert haft besök av massor med ungdomar som har gråtit och föräldrar som har varit ledsna. Allt detta kunde vi ha sluppit om man hade tänkt till litet före. Målsättningen i propositionen var ändå att antalet skulle halveras fram till år 2000. Nu när det kom ett nytt förslag som utskottet fick del av i dag utgår jag ifrån att Erik Åsbrink tycker att det är bra att svenska ungdomar reser ut i världen.
Fru talman! Jag har redan sagt det, men jag kan upprepa det. Det är bra att svenska ungdomar studerar i utlandet, och det är en uppfattning som hela regeringen och de båda partier som nu har ändrat förslaget i den delen står bakom. Om det fanns ungdomar som grät till följd av förslaget var det inte för att det hade så förfärliga konsekvenser utan det berodde i så fall på den våldsamt överdrivna reaktionen och den vrångbild som gavs av detta förslag från en del håll. Jag beklagar att det blev på det sättet. Men förslaget hade faktiskt haft ganska måttliga effekter. Det hade varit fullt möjligt att fortsätta att studera i utlandet med studiefinansiering. Men påverkade av debatten och det felaktiga intryck som har skapats sade vi oss att det var bättre att dra tillbaka den besparingen. I stället genomför vi en besparing på annat sätt. Nu kan vi få den här frågan ur världen, och inga tvivel kan råda om att vi anser att det är mycket viktigt att svenska ungdomar kan både resa och studera i utlandet.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Anders Jag har en promemoria från Näringsdepartementet från juni i år. Den handlar om Sveriges position inför förhandlingarna om inriktning av den regionala strukturpolitiken efter 1999. Man har utvidgat kriterierna för stödet till Norrlands inland utöver detta med befolkningstäthet. Man säger att den här delen av landet förfogar över stora naturresurser av stor betydelse för EU. Dessa naturresurser består av mineraltillgångar, järnmalm, Europas största skogsarealer, mycket stora vattenresurser, orörd natur osv. För att dessa resurser skall kunna utnyttjas krävs en bofast befolkning i Sveriges inland. Är det verkligen nödvändigt att uttrycka sig på det här sättet och att på något sätt vädja till en eventuell nykolonial inställning när det gäller denna centraleuropeiska del?
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt väsentligt att vi åstadkommer en förändring när det gäller Norrlands inland så att Norrlands inland i framtiden får del av Mål 1-stödet. Skälet till detta är att jag tycker att så länge Norrlands inland betraktas som ett särskilt målområde - som är ett stöd av övergående art - får man bilden av att de geografiska avstånden kommer att minska med tiden. Det gör de ju inte, utan de kommer att vara kvar. Då är det viktigt att kunna hänvisa till att det finns starka europeiska skäl till att EU investerar i Norrlands inland. Jag kan inte se något fel i detta. Jag tycker snarare att det är positivt om EU kan investera där, men då måste också EU ha ett motiv för detta.
Fru talman! Jag förstår den argumentationen. Men det har varit en central del i regionalpolitiken att de naturresurser som finns i det här området i mycket större utsträckning skall vidareförädlas där. Det gäller malmen och skogen. Denna aspekt borde också finnas med, beaktas och respekteras av den europeiska unionen.

Fru talman! Pharmacia & Upjohn har ambitionen att fortsätta att satsa på forskning i Sverige. Man planerar just nu en stor investering i ett nytt forskningscentrum i Stockholm. Pharmacia & Upjohn har i dag ca 1 300 anställda inom forskningsverksamheten i Sverige. Det är en stor och omfattande verksamhet. Man planerar nu en förändring av hela sin produktion som berör alla anläggningar i världen. Den information som jag har i dag tyder inte på att Sverige drabbas mer än någon annan del av världen när det gäller denna förändring. Jag tror att det är väldigt viktigt att Pharmacia & Upjohn får en bättre fart på utvecklingen av nya produkter om man långsiktigt skall överleva.
Fru talman! Det senare håller jag helt med om. Samtidigt är vi medvetna om att en ganska stor del av den svenska läkemedelsforskningen har bedrivits inom Pharmacias anläggningar här i Sverige. Det har självfallet skapats en oro av uppgifterna att stora delar av den forskningen skulle komma att flyttas kanske framför allt till USA av skäl som åtminstone de svenska forskarna har väldigt svårt att förstå. Min fråga till näringsministern är närmast om staten som störste aktieägare bedömer att beslutskriterierna inom företaget är sådana att besluten kommer att fattas på rent rationella grunder.
Fru talman! Ja, självfallet kommer besluten att fattas på rationella grunder. Det utgår jag från. Det är också styrelsens uppdrag att fatta beslut på rationella grunder. Däremot är det inte min bild att företagsledningen planerar en omfattande flyttning av jobb till USA. Forskningschefen har i samtal med mig snarare uttryckt att man inte planerar att flytta ett enda jobb inom forskningsverksamheten till USA. Däremot planeras en förändring. Det handlar om en sammanslagning av dessa ursprungligen tre företag till ett företag, som skall samordna sina resurser. Detta innebär förändringar i Sverige liksom i Italien och USA men också på ett antal andra ställen i världen där man bedriver forskning. Bilden är inte att Sveriges andel av forskningen på något sätt kommer att krympa. Företagsledningen har snarare uttryck en mycket positiv bild av Sveriges forskningsklimat. Därför planeras denna stora investering i Stockholm. Därför ser vi också att det blir ett djupare samarbete med
Fru talman! Jag har en fråga till Pierre Schori. Det gäller en rapport som inte står i tidningarna, tyvärr. Men jag har via e-post fått besked från Ungern om att det sker brutala övergrepp mot människor som protesterar mot NATO-anslutningen inför en folkomröstning den 16 november. 400 poliser har brutalt och obarmhärtigt slagit ned människor framför det ungerska parlamentet. Av de ungefär 200 demonstranterna är de flesta äldre kvinnor och män. Detta har man inte upplevt sedan 1988. Jag undrar hur världssamfundet reagerar på sådana här våldsamheter i samband med en folkomröstning. Vi har fått en vädjan om att ta kontakt med vår egen svenska ambassad, eftersom Sverige är ett neutralt land, för att agera i den här frågan. Jag undrar vilken information som har kommit till UD och vad man kan göra i frågan.
Fru talman! Den typ av information som Eva Goës framför här har inte nått oss vare sig via e-post eller på något annat sätt. Det skulle förvåna mig om man i Ungern på detta brutala sätt skulle slå ned en demonstration av den arten. Det skulle inte vara lämpligt ur någon aspekt. Som vi vet är Ungern ett av de länder som har inbjudits att bli medlem i både EU och NATO. Framför allt när det gäller EU-aspekten tar man stor hänsyn till frågor som yttrandefrihet och annat. Jag ser ingen grund för att regeringen skall agera. Om Eva Goës, som är riksdagsledamot, gör det bör hon agera enligt de former som gäller.
Fru talman! De svenska miljöorganisationerna utför ett mycket angeläget arbete både i Sverige och internationellt. För att få stöd i detta arbete får de resurser via statsbudgeten. Det sker via ett anslag som heter Visst internationellt miljösamarbete. Där har varje år i budgetförslaget skrivits in att under anslaget beräknas 3 miljoner kronor, som det har varit, för bidrag till miljöorganisationerna. När jag läste om budgeten häromdagen upptäckte jag till min fasa att detta inte finns med i årets budget. Då tänkte jag att miljöministern kanske har glömt att skriva in detta eller att miljöministern tänker pruta ned hela eller delar av anslaget till de svenska miljöorganisationernas internationella arbete.
Fru talman! Det är ju så att Socialdemokraterna och Centern gemensamt har tagit fram både en saneringsplan för hur vi skall sanera ekonomin och också tagit fram vilka besparingar som behöver göras. Detta är en besparing som ligger i budgeten, men som inte innebär att miljöorganisationerna inte har resurser till sitt internationella arbete. Det finns nämligen resurser för det internationella arbetet såväl på Naturvårdsverket som genom Utrikesdepartementet och Sida.

Fru talman! Det är en vrångbild att säga att Centern har varit med på just denna besparing. Vi är överens om ramen, även när det gäller visst internationellt miljösamarbete. Men där finns förvisso annat att pruta på än resurserna till miljöorganisationerna. Miljöministern talar om en delvis prutning. Är det bara delvis som det sker en prutning, eller kommer hela anslaget att skäras bort? Man blir ju orolig därför att det andra stödet som utgår till miljöorganisationerna i Sverige, vilket ligger under en annan anslagspost i miljöbudgeten, minskar från 5 miljoner till 3 1⁄2 miljoner kronor i år. Detta drabbar samma miljöorganisationer.

Fru talman! Det är litet uppseendeväckande att Lennart Daléus, som har varit med och diskuterat budgetfrågorna, väljer att göra detta till en fråga under riksdagens frågestund. Men det kan ju vara bra att veta inför framtiden när det gäller överenskommelser med Lennart Daléus. När det gäller miljörörelsens resurser kan jag garantera Lennart Daléus, och framför allt miljörörelsen, att det finns goda resurser för miljörörelsen. Det finns inom flera andra anslagsposter pengar till det internationella miljösamarbetet. Jag ser inget egenvärde i att dela upp miljöorganisationernas internationella miljöarbete på flera olika anslagsposter. Jag tycker faktiskt att det är bättre att det koncentreras till UD och till När det gäller övriga anslag till miljörörelsen kan vi också konstatera att deras ekonomiska situation avsevärt har förbättrats på grund av de stora lotteriintäkter som numera kommer miljörörelsen till del och som inte fanns när en del av detta stöd infördes.
Fru talman! Vi har naturligtvis inte varit med om att godkänna en strykning av 3 miljoner kronor till de svenska miiljöorganisationernas internationella arbete. Dessa anslag finns fortfarande på flera poster i budgeten, men de är nedskurna på alla poster. Det kan inte vara rimligt med hänsyn till det arbete som dessa organisationer bedriver.

Fru talman! Med rätta berömmer vi oss i Sverige av att ha Sveriges mest jämställda parlament. Vi är mäkta stolta över detta, inte minst vid kontakter med parlamentariker från andra länder. Samtidigt har vi i alla dessa länder beskickningar, som också är ett ansikte utåt för Sverige. Där är det väldigt dåligt ställt med jämställdheten.

Fru talman! Eftersom vi i regeringen arbetar väldigt intensivt med det som vi kallar för mainstreaming, dvs. att vart och ett av oss statsråd på våra respektive områden är ansvariga för jämställdhetspolitiken när det gäller såväl praktiska handlingar som utnämningar föreslår jag att Pierre Schori, som ju är statsråd på UD, svarar på frågan.
Fru talman! Vi har inom Utrikesdepartementet anledning att skärpa oss när det gäller jämställdheten. Det finns en intern kritik som vi tar fasta på. Jag kommer ihåg att det precis före valet fattades ett beslut av Margareta af Ugglas, som då var utrikesminister, om fem poster som alla gick till män. Det var poster som låg precis på nivå under ambassadörsgraden. Jag tycker att detta var ett felaktigt beslut ur jämställdhetsaspekt, för det är just där man måste börja satsa för att omedelbart få till stånd en förändring. Däremot ser vi en positiv utveckling på lång sikt. Intagningen till UD är nu jämställd. Där råder nästan en kvinnlig dominans. Men vi har anledning att skärpa oss. Det finns inte alltför få kvinnor ute på ambassaderna i och för sig. Vi har en hel del kvinnliga ambassadörer och vi har en kvinnlig utrikesminister, inte minst.

Fru talman! Det finns det inom UD liksom i alla andra departement. Det finns också ett mycket aktivt kvinnligt nätverk som tillsammans med de manliga kollegerna arbetar på att förbättra situationen. Jag tror att vi får framgång först inom fem år på grund av vissa beslut som tidigare har fattats när det gäller nyckelpositioner strax under ambassadörsnivån.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern. Den stora klimatkonferensen i Kyoto i Japan närmar sig med stormsteg. I början av december skall regeringsföreträdare från jordens länder träffas för att följa upp Rios klimatkonvention och de åtaganden och program för minskning av utsläppen av växthusgaser som industriländerna har gjort. EU kommer att driva frågan om minskning av utsläppen. EU har satt upp ett mål för sina 15 medlemsländer på en minskning med 15 %. Det är ambitiöst, och det visar vilket ansvar EU tar i denna fråga. Regeringen har fortfarande inte informerat riksdagen när det gäller hur man avser att agera i Kyoto eller vilken linje man tänker driva. Än mindre har man tagit en diskussion om vilken den svenska hållningen skall vara. Detta, fru talman, är en mycket intressant och angelägen fråga att diskutera i Sveriges riksdag. Miljöministern har ju tidigare inom ramen för EU förhandlingarna försäkrat sig om att Sverige skall få öka koldioxidutsläppen med 5 %. Alla andra länder i vår omvärld har däremot tuffa krav på sig att minska dem, och riksdagen fattade 1993 beslutet att de svenska utsläppen skall stabiliseras till år 2000 för att därefter minska. Min fråga är: Tar regeringen och miljöministern klimatfrågan på allvar, och kommer regeringen vid konferensen i Kyoto att ta sitt ansvar och agera i enlighet med riksdagens tidigare beslutade målsättning?